Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att grundskyddet och ersättningsfrågorna skall få en tillfredsställande lösning för dem som smittats av HTLV-III-virus vid behandling med blod och blodprodukter på svenska sjukvårdsinrättningar. Agne Hansson tar i sin interpellation särskilt upp de blödarsjukas situation. Han framhåller bl.a. att de blödarsjuka oförskyllt åsamkats skador inom samhällets vårdorganisation och att samhället därför bör känna ett ansvar för dem. Enligt tillgängliga uppgifter från statens bakteriologiska laboratorium har hittills konstaterats 105 fall av HTLV-III-smitta vid behandling med blod och blodprodukter. Av dessa är 92 blödarsjuka. De har sannolikt smittats av utländska blodpreparat någon gång mellan åren 1979 och 1983. År 1983 började man utomlands värmebehandla blodpreparat till blödarsjuka. Alla till Sverige importerade sådana preparat är i dag värmebehandlade. I Sverige tillverkas blodpreparat till blödarsjuka av KabiVitrum AB. Självförsörjningsgraden för dessa preparat uppgår för närvarande till mellan 70 och 80 Jo. Sedan början av 1985 värmebehandlar också KabiVitrum sina preparat, och sedan sommaren 1985 testas samtliga blodgivare i vårt land. Risken för smittspridning vid behandling med blod och blodprodukter inom hälsooch sjukvården anses numera vara i allt väsentligt eliminerad. Självfallet har samhället ett ansvar för de blödarsjuka liksom för andra patienter. Vad gäller frågan om ersättning till dem som smittats av HTLV-III-virus vid behandling inom hälsooch sjukvården vill jag nämna följande. År 1978 tillkom en särskild läkemedelsförsäkring för skador som orsakats av läkemedel. Samtliga läkemedel som försäljs i Sverige omfattas av denna försäkring. Krav på ersättning för sådana skador prövas av Konsortiet för läkemedelsförsäkring. Enligt vad jag har inhämtat är frågan om ersättning till blödarsjuka för närvarande föremål för prövning. Den bedömning som konsortiet kommer att göra kan varken regeringen eller jag som enskilt statsråd påverka. Möjligheter till en överprövning hos en särskild nämnd av konsortiets beslut finns dock. Jag vill i detta sammanhang även nämna att socialdepartementet och AIDS-delegationen håller en fortlöpande kontakt med Föreningen för blödarsjuka i Sverige, bl.a. genom den särskilda referensgrupp som knutits till delegationen med företrädare för berörda organisationer. Vid referensgruppens senaste sammanträde i slutet av januari diskuterades särskilt frågan om stöd och hjälp till de blödarsjuka som smittats av HTLV-III-virus. Jag räknar med att det samarbete som har inletts med de blödarsjuka kommer att fortsätta en lång tid framöver.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Mina avsikter med interpellationen var två. Den ena var att lyfta fram bristerna i de blödarsjukas grundtrygghet, den andra att belysa det utsatta läge de blödarsjuka och deras anhöriga drabbas av när de oförskyllt smittats av HTLV-III-virus eller kanske dött i aids. Min förhoppning var att svaret på min interpellation skulle stilla den oro dessa människor i dag känner. Tyvärr ser jag svaret som alltför vagt för att kunna lugna. På en punkt ger svaret ett klart besked, nämligen att de som efter sommaren 1985 behandlas med blod och blodprodukter inom hälsooch sjukvården inte längre behöver oroa sig för att få HTLV-III-smitta. Den smittan är nu eliminerad, och det är positivt. Men de som råkat illa ut dessförinnan — och det är ju främst dem det gäller — hänvisar socialministern till läkemedelsförsäkringen och det samarbete som pågår mellan de blödarsjukas organisation och regeringens aidsdelegation. Detta hjälper dem föga, som jag ser det. Jag tycker det är väl enkelt att skjuta ifrån sig samhällets ansvar på det sättet. Som framgick av svaret pågår en prövning av frågan om ersättning. Utgången vet vi således ingenting om. Är de drabbade inte nöjda, är de hänvisade till överklagande och fortsatta processer. Det är fråga om en prövning från fall till fall, där det rör sig om att rota i enskildas förhållanden, som i de här fallen är särskilt känsliga. Eftersom dessa människor har drabbats i vården måste samhället känna sitt ansvar. Detta betonas också i svaret. Men tar samhället det fulla ansvaret för det dessa människor blivit utsatta för? Jag tycker inte det. Skall det vara nödvändigt att dessa stackars människor skall behöva processa sig fram till en ersättning? Klarar de det? Är rättstryggheten för dem så stark att de lyckas? Jag ifrågasätter starkt den saken. Jag tycker att samhället borde ta ett mera direkt ansvar för dessa människor, och jag vill därför precisera min frågeställning till socialministern sålunda: En klar förbättring skulle vara om man finge bort processandet och prövningen i varje enskilt fall och i stället kunde hitta mer generella former för ersättning från läkemedelsförsäkringen till de blödarsjuka som smittats av HTLV-III-virus. Avser socialministern att ta några initiativ i den riktningen? Även om man på detta sätt skulle nå en lösning på frågan om en direkt ersättning för läkemedelsskadan, kvarstår fortfarande bristerna i grundtryggheten för de blödarsjuka. Grundtryggheten vid skador, olycksfall och dödsfall är inte lika stark för de blödarsjuka som för alla andra. De blödarsjuka kan inte teckna livförsäkringar utan förbehåll, som andra kan. För att få teckna livförsäkring krävs friskintyg från läkare. Det kan inte en blödarsjuk få utan vidare. Skall han teckna livförsäkring undantas ersättning för skador som kan vållas av blödarsjukan. Det här förhållandet accentuerades särskilt i samband med att aidssjukdomen kom. De blödarsjuka som oförskyllt drabbats av aids genom sjukvården och deras anhöriga blir på det här sättet dubbelt utsatta. Det är inte nog med att de oförskyllt får en livsfarlig sjukdom — de har heller inte samma grundtrygghet som vi andra. Ett dödsfall kan innebära ekonomisk ruin. Rör det sig om en småföretagare har företaget kanske länge lidit skada och vederbörandes ekonomi undergrävts, därför att garderingar inte kunnat göras genom vare sig kollektiva eller enskilda försäkringar. På den här punkten sägs ingenting i svaret. Jag vill därför precisera mig även här: Vad vill socialministern göra för att täppa igen den lucka i grundtryggheten för de blödarsjuka som finns, eftersom de i dag inte kan teckna egna försäkringar?
Herr talman! Låt mig först säga att läkemedelsförsäkringen, som infördes av den borgerliga regeringen, gäller alla skador på grund av läkemedel. Den gäller alltså inte bara när man blir smittad av HTLV-III-virus. Försäkringen tillkom 1978. Vi har hittills inte funnit anledning att ompröva den — den har i stort sett fungerat bra. I förhandlingar som nu pågår diskuteras frågan om ersättning till den här kategorin människor. Det kan vara möjligt beträffande all verksamhet som regering och riksdag initierar att man får göra översyner och justeringar. Men i detta fall är det inte aktuellt just nu. När det gäller blödarsjukas situation vill jag säga att vi har tagit den på stort allvar inom departementet och AIDS-delegationen. Inte minst har socialstyrelsen i samråd med de blödarsjukas förening sammanställt ett omfattande program för åtgärder. Det sker i kontakt med Landstingsförbundet och statens bakteriologiska laboratorium. Man förbereder olika åtgärder. I allt detta arbete är de blödarsjukas förening med. Jag vill hävda att vi ser allvarligt på spridning av aidssmitta över huvud taget, kanske i synnerhet när det gäller blödarsjuka.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis vad socialministern säger om att regeringen ser allvarligt på den situation som har uppstått för dessa människor. Hennes uttalande är naturligtvis positivt. Jag kan intyga att de blödarsjuka är mycket utsatta när de råkar ut för detta problem, som de egentligen inte alls själva är vållande till utan som de får genom samhällets sjukvårdsorganisation. Det är helt klart att läkemedelsförsäkringen skall gälla alla läkemedelsskador. Jag ser också läkemedelsförsäkringen som en positiv skyddsåtgärd. Men detta är ett så speciellt fall. Eftersom man ännu inte kommit fram till någon lösning i fråga om läkemedelsförsäkringen, kan frågan inte få vänta längre. I Amerika har man t.ex. kommit betydligt längre. Där behöver man nu inte pröva varje enskilt fall, utan där kan man hitta generella lösningar beträffande ersättningen. Jag konstaterar således att socialministern och regeringen på den här punkten inte är beredd att svara upp till den allvarliga syn på de här frågorna som man uttalar att man har. Det beklagar jag. När det gäller grundtrygghetsfrågan fick jag inte någon kommentar beträffande min preciserade fråga. Det kan väl inte vara så att just den här kategorin människor, bara därför att de har denna sjukdom, skall ha en brist i det grundtrygghetsskydd som alla andra har och just på grund av denna brist råka särskilt illa ut, orsakat av samhällets sjukvårdsapparat? Hade de haft möjlighet att teckna enskild försäkring, skulle det i denna situation ändå ha kunnat vara till någon tröst för dem i bedrövelsen. Jag har förstått att regeringen fortfarande inte är beredd att göra någonting på denna punkt. Det beklagar jag.
Herr talman! Jag vill bestämt vända mig emot Agne Hanssons uttalande att regeringen inte ser allvarligt på frågorna när det gäller att försöka förhindra spridningen av HTLV-III-virus och att vidta åtgärder mot sjukdomen aids. Jag hävdar att Sverige är det land i världen som har den kanske högsta beredskapen och mest arbete på gång för att hindra smittspridningen. Epidemin är redan här, men vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att hindra smittspridningen. Vi har en offentlig hälsooch sjukvård som täcker hela landet och en socialtjänst i alla kommuner. Ett land med denna struktur, om något, skall ha goda möjligheter att hindra att smittan sprids. Vi har också en aidsdelegation, där samtliga politiska partier numera är representerade, och vi arbetar intensivt med olika frågor. Vi följer kontinuerligt utvecklingen. Under hand som det kan uppstå situationer där det fordras lagstiftning eller andra åtgärder kommer vi att lägga fram förslag om förändringar.
Herr talman! Om nu regeringen, socialministern, ser allvarligt på problemet, varför är inte regeringen då beredd att pröva en mer generell ersättning, som kan betalas ut snabbare till dem som drabbas, för att om möjligt lindra den katastrof som de råkar ut för? Varför är inte regeringen då beredd att stärka grundtryggheten också för de blödarsjuka?

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig vilken konsumtion som normen för socialbidrag ger kostnadstäckning för. Till skillnad från t.ex. socialförsäkringssystemet bygger socialbidraget på en individuell behovsbedömning. Liksom i tidigare lagstiftning utgör socialbidrag det sista skyddsnätet för människor i ekonomiska svårigheter. Om vi jämför tidigare lagstiftning med socialtjänstlagen, kan vi t.ex. se hur lagstiftarnas växande ambitioner återspeglas i språkbruket i och med den generellt höjda standarden och välfärdssamhällets utveckling.

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagens 6 §. Den som har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå, och biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv. Socialbidrag är en form av sådant bistånd. För bedömningen av begreppet ”skälig levnadsnivå” finns vissa riktlinjer, bl.a. i socialtjänstpropositionen . Där anges att socialbidraget bör svara inte enbart för grundläggande behov i fråga om mat, dryck, kläder och bostad inkl. elström och uppvärmningskostnader. Det bör även täcka andra hushållsutgifter för t.ex. tvätt och rengöring, olika förbrukningsartiklar liksom försäkringar. Vissa behov av förströelse, rekreation och kommunikation, innefattande löpande kostnader för telefon, TV-licenser, dagstidningar, vissa resor etc., skall också tillgodoses. Vidare bör hjälpen täcka personliga utgifter för hygien, fritidssysselsättningar och sociala kontakter. Hänsyn skall också tas till fördyrade levnadskostnader på grund av arbete, t.ex. barnomsorgsavgifter, arbetsresor och fackföreningsavgifter, samt särskilt kosthåll. Behövlig hemutrustning hör också enligt propositionen till den standard som socialbidraget bör garantera. Vad som skall anses behövligt kan varken i fråga om hemutrustning eller i fråga om annat fastställas generellt för alla. Bedömningen måste i stort anpassas efter den allmänna standardutvecklingen i samhället. I socialtjänstpropositionen behandlas användningen av s.k. bruttonormer som grund för bedömningen av bidragsbehovet i det enskilda fallet. Genom sådana normer tillförsäkras den som behöver bistånd en viss levnadsstandard utan att varje behov prövas vart för sig. Den enskilde får därigenom lättare att bedöma om hanii en viss situation kan få detta grundläggande bistånd eller inte. Han får också en viss frihet att inom den ram för hushållsbudgeten som normerna sätter disponera socialbidraget på det sätt som passar honom bäst. Ytterst ankommer det på de tillämpande myndigheterna och domstolarna att precisera begreppet ”skälig levnadsnivå”. I detta hänseende är bl.a. att uppmärksamma två domar under 1984 från regeringsrätten gällande socialbidrag. I domarna sägs bl.a. följande: ”Det torde med skäl kunna hävdas att en bidragsnorm som ligger under existensminimum normalt inte kan anses tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxering, som omfattar alla vanliga levnadsomkostnader utom bostadskostnad, bör därför kunna vara en utgångspunkt vid bedömningen av vad som kan anses vara en skälig levnadsnivå vid tillämpningen av 6 § socialtjänstlagen.

Sådana allmänna råd är numera utarbetade. Där har man bl.a. utvecklat vägledande synpunkter kring begreppet ”skälig levnadsnivå” liksom beträffande bruttonormsystemet. Den modell för bruttonormsystem som de allmänna råden redovisar bygger på konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för de olika delposter som finns uppräknade i socialtjänstpropositionen. I princip föreligger inga större skillnader mellan riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum och konsumentverkets hushållsbudgetberäkningar. Man kan säga att skillnaden ligger i att enligt konsumentverkets beräkningar posten ”Möbler, husgeråd, TV, radio m.m.” inkluderas i bruttonormen, medan riksskatteverkets existensminimum förutsätter särskild prövning vad gäller den posten. Om det är på det sättet i kommunen att mer omfattande hemutrustning liksom ersättning av förslitna kapitalvaror inte ingår i normen, kommer man till ett resultat som i kronor och i procent av basbeloppet motsvarar normalbeloppet för existensminimum. Men då bör också den hjälpsökande informeras om att han eller hon kan ansöka om socialbidrag till dessa behov särskilt och att kostnaderna för detta beräknas utanför normen. Om det däremot är så att kommunen vill räkna in budgetposten ”Möbler, husgeråd, TV, radio m.m.” i normen och utgår från att den enskilde själv får avgöra i vilka former han skall tillgodose sådana behov, bör kommunens bruttonorm i kronor och i procent av basbeloppet motsvaras av konsumentverkets beräkningar. Det är viktigt att poängtera att rätten till socialhjälp alltid skall prövas individuellt. Socialbidragsnormer är i grunden endast vägledande och skall ses som ett hjälpmedel som aldrig får tillämpas rigoröst när det gäller att bestämma rätten till bistånd. Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som högre bidragsbelopp än vad de av kommunen antagna normerna anger.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Vi har ju haft en diskussion under den senaste tiden om existensminimum, socialhjälpsnormer m.m. Jag har ibland mött frågan: Vad ingår egentligen i dessa normer? Jag har också mött påståendet att vi politiker har överlåtit till domstolarna att fastställa vad som är skälig levnadsnivå. Eftersom domstolarna har fattat dessa beslut har man frågat sig: Vart tog den kommunala kompetensen vägen? Jag tycker att svaret på min interpellation var värdefullt. Där säger socialministern att riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxering, som omfattar alla vanliga levnadsomkostnader utom bostadskostnad, bör kunna vara en utgångspunkt vid bedömningen av vad som kan anses vara en skälig levnadsnivå vid tillämpningen av 6 § socialtjänstlagen. Det är domstolarna som uttalat detta. Socialministern säger vidare i svaret: ”I princip föreligger inga större skillnader mellan riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum och konsumentverkets hushållsbudgetberäkningar.” Jag har fått uppgifter från socialförvaltningar om att det faktiskt skiljer ca 300 kr. per månad mellan riksskatteverkets beräkning av existensminimum och de normer som bl.a. socialstyrelsen har rekommenderat. Enligt uppgifter som jag fått förhåller det sig så att när kommuner fastställer ett normbelopp — det kan överensstämma med riksskatteverkets beräkningar men också ligga under dessa — är det i regel inte det belopp som vederbörande socialhjälpstagare får, eftersom därtill kommer den individuella prövningen, som ju socialministern här har framhållit såsom mycket viktig. Då kommer beloppet att se helt annorlunda I sista delen av sitt svar poängterar socialministern hur viktigt det är att rätten till socialhjälp alltid prövas individuellt. Då blir frågan: Hur kan man då ha underlag för påståendet att bidragsbeloppeni ett stort antal kommuner ligger under socialhjälpsnivån? Jag vill inte påstå annat än att det finns kommuner där beloppen ligger under normerna. Beloppet kan ligga under gränsen, om man tar hänsyn bara till den norm som kommunen har fastställt. Men om man vid prövningen verkligen tar hänsyn till den enskildes behov, kommer beloppet att ligga på en helt annan nivå. Jag tror att det nu råder något av virrvarr när det gäller handläggningen av socialhjälpsärenden och tillämpningen av reglerna. Jag har varit i kontakt med flera socialförvaltningar, och man tycker att det är besvärligt. Man har dels riksskatteverkets beräkning av normalbelopp för existensminimum, dels de normer som har rekommenderats och som även domstolarna utgått ifrån. På många andra områden där lagstiftningen har prövats har man ju kommit underfund med vissa brister och då tittat på detta och ändrat det som varit fel. Vi har nu sett en del av verkningarna av tillämpningen av socialtjänstlagen, och jag ifrågasätter om det kanske inte är tid att nu göra en översyn. Eller är det så, socialministern, att den socialberedning som är tillsatt har att se över även det här? Jag är inte medveten om hur det förhåller sig med den saken. För att få ordning på det här behövs litet bättre riktlinjer, och jag tror att det skulle hälsas välkommet av många socialförvaltningar och av de tjänstemän som jobbar med dessa svåra frågor om vi fick en översyn och klarare riktlinjer.
Herr talman! Rune Gustavsson vet lika väl som jag och riksdagens ledamöter att socialtjänstlagen är en ramlag. Vi har ju mer och mer gått över till ramlagar som inte detaljreglerar hur kommuner, landsting osv. skall handlägga olika frågor. Den här lagen är ju ändå en ny lag — den trädde i kraft den 1 januari 1982. När det gäller de allmänna råden från socialstyrelsen vill jag framhålla att dessa har utarbetats av socialstyrelsen i samråd med Kommunförbundet. Så sent som 1985 fastställde man riktlinjerna för socialbidragen. Det tar naturligtvis litet tid att åstadkomma en praxis i enlighet med de allmänna råden. Enligt de direktiv som gäller för socialberedningen har denna inte att explicit se över hela socialtjänstlagen. Det står att man skall se över socialtjänstreformen. Bl. a. nämns LVU och LVM. Jag tror dock att man måste låta socialtjänstlagen verka en tid, innan man bestämmer sig för att göra några större förändringar i denna. Jag förmodar att Rune Gustavsson inte menar att vi skall gå ifrån ramlagsmodellen och att riksdagen i detalj skall reglera hur kommunerna skall sköta sin verksamhet. Rune Gustavsson säger att det skiljer mellan olika rekommendationer i detta sammanhang. Då vill jag säga att jag tror att det kan bero på om kommunerna följer en s.k. nettonorm eller om de följer bruttonormen. Det har ju blivit allt vanligare att kommunerna går över till det s.k. bruttonormssystemet. Bruttonormen innefattar då alla kostnader som kan hänföras till ”skälig levnadsnivå”, utan att man skall behöva göra enskilda bedömningar och utredningar för varje delbehov. Vidare tror jag att man kan säga att det är förenligt med socialtjänstlagens intentioner att bruttonormssystemet tillämpas. Fortfarande tillämpas därvidlag s.k. nettonormer, som endast omfattar mat och de nödvändigaste förbrukningsvarorna. I övrigt får man ange de faktiska kostnaderna, varefter medel beviljas med hänsyn till de särskilda behoven. Jag tror att vi bör avvakta när det gäller tillämpningen — vi har ju allmänna råd beträffande socialbidragen — innan vi lagstiftningsvägen vidtar andra åtgärder.
Herr talman! Jag var ju med när frågan om socialtjänstlagen behandlades i utskottet, och jag ansåg att det var en stor fördel att ha en ramlag. Men i många kommuner menar de som sysslar med sådana här frågor att kommunerna inte har så stor frihet längre i och med att domstolarna fattar sina beslut och även har fastställt normerna i detta sammanhang. Om det sedan skall vara en individuell prövning — en sak som socialministern starkt poängterar — måste man ju fastställa vilken nivå man skall utgå från. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt, nämligen att jag tror att det är viktigt att vi ser över även dessa frågor för att få en bättre samordning och för att få bort litet av den irritation och de svårigheter som många socialtjänstemän i dag menar att det nuvarande systemet har fört med sig.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig dels om regeringen kan redovisa i vilken utsträckning de svenska importörerna av textiloch konfektionsvaror tar hem varor från producenter som utnyttjar barnarbetare, dels om jag är beredd att i likhet med den norske handelsministern vidta åtgärder för att stoppa sådan tekoimport. Regeringen tar starkt avstånd från utnyttjandet av barnarbetskraft i alla dess former. Den hänsynslösa exploateringen av barn i produktionen hämmar deras utveckling. De slits ned fysiskt och psykiskt, och skolgången förhindras. Sverige har aktivt engagerat sig för att de internationella handelsavtalen även inbegriper sociala förhållanden. Under Tokyorundan undersöktes från svensk sida förutsättningarna för en s.k. socialklausul i GATT. Denna typ av engagemang är ett naturligt inslag i svensk handelspolitik. Frågan om socialklausuler har nyligen varit föremål för en interdepartemental utredning. Enligt denna skulle en socialklausul med handelspolitiska sanktioner, som bygger på allmänt omfattade kriterier för arbetsförhållanden, utgöra en förstärkning av handelssystemet. Förutsättningarna för att nå framgång i frågan bedömdes dock som mycket ogynnsamma. Ett grundläggande skäl till detta är en samlad negativ u-landsinställning till en socialklausul. En sådan uppfattas av u-länderna snarast som ett försök från i-ländernas sida att inkräkta på u-ländernas nationella suveränitet och som ett försök att införa en förtäckt form av protektionism. Enligt min uppfattning bör regeringen ändå utnyttja alla de möjligheter som kan finnas för att föra frågan framåt i internationella fora. Sverige bör aktivt verka för att en multilateral och heltäckande lösning uppnås av de allvarliga problem som tas upp i interpellationen. Förstärkta insatser bör exempelvis göras inom ILO, där nya initiativ från svensk sida i syfte att begränsa barnarbete planeras. I sitt brev till tekoimportörerna hänvisar den norske handelsministern till de upplysningar som har kommit fram i massmedia rörande barnarbete, och han anmodar importörerna att avstå från att importera sådana varor som kommer från producenter som grovt utnyttjar barn. Han hänvisar därvidlag till de starka reaktioner som sådana ovärdiga förhållanden möter från alla sidor i Norge. För min del utgår jag från att även svenska importörer är medvetna om det starka opinionstryck som råder i denna fråga också i Sverige. Jag anser att det är viktigt att detta återspeglas i deras inköpspolitik. Visserligen finns ingen statistik på detta område. De större importörerna av tekoprodukter — KF, Åhléns, Kapp-Ahl och Hennes & Mauritz samt medlemmar i Svenska postorderföreningen — har emellertid givit mig besked om att de fäster stor vikt vid och mycket noga följer situationen i fråga om arbetsförhållanden och arbetsvillkor hos de producerande företag i u-länder med vilka de har ett etablerat samarbete. Importörerna har understrukit att de inte accepterar barnarbete vid dessa företag. Det är enligt regeringens mening viktigt att samtliga importörer följer denna linje och inte accepterar barnarbete i de exporterande företagen.

Herr talman! Tack för svaret, Mats Hellström. Jag är glad över den positiva tonen och hoppas att den knappa tiden räcker till för en fördjupning. Barnarbetet i världen handlar om miljoners slaveri. Att det förekommer och att inte mer har gjorts för att stoppa denna cyniska behandling av barn i tredje världen är en skam för de högt utvecklade industriländerna. Tyvärr har Sverige inte anledning att stoltsera med något rättvisepatos i denna fråga. Vissa uttalanden kan tyda på att vi har gjort mer än vad vi i verkligheten har gjort. I sak har vi genom vår handelspolitik och brist på internationellt agerande mer att skämmas över än många andra länder. Jag skall vara konkret. Utrikeshandelsministern säger att förstärkta insatser bör göras genom ILO och att detta planeras. I likhet med Sjuhäradstidningen Västgöta-Demokratens chefredaktör upplever jag det som pinsamt att Sverige inte redan i dag har undertecknat ILO-konventionen mot barnarbete. 32 andra länder har gjort det. Varför finns inte Sverige med i ett så självklart sammanhang, Mats Hellström? Beklädnads förbundsordförande Karl Erik Persson har i ett brev till regeringen ställt samma fråga, och han efterlyser åtgärder för att komma till rätta med barnarbetet i världen. En utmärkt utgångspunkt är också Majgull Axelssons bok Våra minsta bröder, som bl.a. behandlar tekoindustrins och bolagens roll i den tredje världen. Vpk pläderar för en socialklausul samt naturligtvis en praktisk solidarisk insats genom ett snabbt undertecknande av nämnda ILO-konvention. I interpellationssvaret om teko och barnarbetet säger Mats Hellström att förutsättningar för att nå framgång med kravet på en socialklausul är ”mycket ogynnsamma”. Skälet till ogynnsamheten uppges vara ”en samlad negativ u-landsinställning”. Jag måste då ta upp nästa konkreta följdfråga: Vilka samhällsklasser har över huvud taget fått komma till tals i den här frågan? Självfallet påstår såväl vissa textilimportörer som fabriksägarna som står för utsugningen av tredje världens vuxna och barn att rättmätigt ställda krav på social rättvisa är ett ingrepp i deras maktutövning. Menar Mats Hellström att de mest utsugna och illa hanterade är delaktiga och delansvariga i slaveriet? Barnarbetet kan jämställas med världssvälten däri att det är ett hinder för utveckling i tredje världen. Det är alltså en progressiv och solidarisk handling som vi efterlyser, att åtgärder av typ. handelsrestriktioner vidtas, att socialklausuler upprättas etc., för att stoppa slaveri och utsugning. Jag tycker som sagt att interpellationssvaret andas en sådan inställning. Kan detta i så fall tolkas som en helomvändning och att regeringen i dag är beredd att gå opinionen mot barnarbete till mötes? Är det en riktig tolkning, Mats Hellström? Låt mig ta upp en parallell som Bosse Elmgren berört i socialdemokratiska Västgöta-Demokraten. Sverige har i lag förbjudit all import av frukt från Sydafrika. Lagen bygger bl.a. på det faktum att det där förekommer slavarbete och barnarbete. Internationella handelsavtal och konventioner, som t.ex. GATT-avtalet, medger en sådan lagstiftning. Vad utsugarna och slavägarna själva anser borde sakna betydelse för svensk handelspolitik, när internationella organ ger oss möjlighet att ingripa. Jag övergår så till utrikeshandelsministerns förhoppningar om tekoimportörernas och de svenska affärskedjornas sociala rättfärdighetskänsla. På mig verkar den förhoppningen en aning blåögd. När man genomskådat importörernas försåtliga propaganda, som är mycket intensiv, kan man faktiskt inte instämma i de här förhoppningarna. Jag undrar: Vad är det egentligen som hindrar ett snabbt ingripande utifrån de sociala rättfärdighetskrav som jag har tagit upp? Varför kan regeringen inte göra någonting nu, t.ex. underteckna ILO-avtalet?

Herr talman! Utrikeshandelsministerns svar på Viola Claessons interpellation om barnarbete är naturligtvis positivt i sin ton, vilket Viola Claesson redogjorde för. Men det är väl inte så förfärligt mycket mer. Han skriver att man tar bestämt avstånd ifrån allt barnarbete, och allt annat hade väl varit förvånande. Vad man gör är att ställa förhoppningar på att internationella organ skall lösa de här problemen åt oss. Men, som utrikeshandelsministern fastslår i sitt svar, är förutsättningarna inte särskilt goda för att problemen skall kunna lösas på det sättet, i varje fall inte utan vidare. Det krävs alltså mycket starka åtgärder och kraftiga ingripanden från Sveriges sida för att den här situationen skall förändras. Utrikeshandelsministern ställer också i svaret stora förhoppningar på att de svenska importörerna känner till detta, och det gör de alldeles säkert. Men förhoppningen att de skulle informera om det är kanske litet blåögd. Eftersom de är intresserade av att sälja de produkter de tar in, kommer de förmodligen inte att lämna en information som är negativ för dem — inte utan vidare, inte utan att den svenska regeringen vidtar någon åtgärd för att förändra läget. Viola Claesson har ganska noga gått igenom frågan och exemplifierat vad som går att göra. Det är också ungefär vad jag skulle kunna säga, och därför behöver jag inte gå in närmare på det. Men det finns andra saker i det här sammanhanget som man också skulle kunna fundera över. Det är inte bara barnarbete man har att ta ställning till, det gäller arbetsförhållanden över huvud taget i många av de här länderna och för många av de tekoarbetare som på det här sättet förfärdigar tekoprodukter som vi kan köpa billigt. Vi är naturligtvis skyldiga litet till mans när vi köper de här produkterna. Men om vi som konsumenter inte har fått information, inte har vetskap om förhållandena och inte kan skilja mellan de produkter som saluförs, kan vi inte heller leva upp till det ansvar som man rimligtvis kan kräva av oss alla. Här vilar alltså ansvaret tungt på den svenska regeringen och på dem som importerar dessa varor. Vad vi förväntar oss är åtgärder, och jag upprepar den fråga som Viola Claesson ställde: Vilka konkreta åtgärder kan vi förvänta oss från regeringen relativt snart? Herr talman! Jag kanske också får tala något om svensk importpolitik över huvud taget när det gäller tekoprodukter, eftersom det är intressant i sammanhanget. Vår import av tekoprodukter är mycket stor. Vi importerar för drygt 14 miljarder om året. Det innebär att vi har en negativ handelsbalans när det gäller tekoprodukterna. Är det möjligt att i dag också få ett svar från utrikeshandelsministern på hur svenska regeringen kommer att ställa sig när det gäller förhandlingarna om ett nytt multifiberavtal och om möjligheterna till importbegränsningar från lågprisländerna? Sådana begränsningar är en förutsättning för att den svenska tekoindustrin skall kunna leva vidare. Jag skulle vara mycket tacksam om vi också på den punkten kunde få ett svar från utrikeshandelsministern.
Herr talman! Det är olika saker som tagits upp av interpellanten och av Lennart Brunander, och jag skall först lyfta ut den ena ur diskussionen. Det ställdes en fråga om hur Sveriges ratificering av ILO-konventionen skulle vara ett sätt att hjälpa till i denna fråga. Det är i så fall på ett mycket indirekt sätt, därför att den gäller barnarbete i Sverige. Skälet till att man sedan 1973 inte har ratificerat just den speciella konvention som nämns här är den noggrannhet med vilken vi vill iaktta konventioner. Sverige skriver inte på saker som Sverige sedan inte är berett att ställa upp för i praktiken. Med de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden — vi anser ju inte att vi har barnarbete av den typ som ni talar om här — har det varit svårt att ratificera konventionen som den nu är skriven. Däremot har arbetsmarknadsdepartementet sagt att man håller på att granska vårt förhållande till konventioner som rör sysselsättning av barn och minderåriga. Det är ett intresse för oss att göra ILO:s konventioner bättre, så att de verkligen handlar om de problem vi talar om nu. Det är vad som ligger bakom Sveriges planer på initiativ i ILO. Det innebär också att arbetsmarknadsdepartementet, som är ansvarigt för dessa frågor, går igenom konventionerna. Men om man ratificerar dem har det inte specifikt att göra med det som togs upp i interpellationen om tekoimport från u-länderna. Där är ju problemet verkligen så, Viola Claesson, att det inte är fråga om överklass eller inte. Tyvärr, menar vi, är det så att samtliga u-länder har redovisat en samlad inställning. Det är socialistiska u-länder, kommunistiska u-länder, konservativa u-länder. Alla upplever socialklausulen som ett förtäckt protektionistiskt sätt för i-länderna att komma åt deras industrialisering och inte som ett skydd för arbetare — barn och vuxna — mot dåliga arbetsförhållanden. Det är det beklagliga i situationen att vi har ett rakt nej till en ny internationell överenskommelse på handelssidan från u-länderna. Det är, Viola Claesson, inte bara fråga om överklassen i länderna, utan det gäller också de länder som har socialistisk eller kommunistisk regering. Det är mycket viktigt att vi driver dessa frågor med rena motiv och verkligen inte är protektionister i det avseendet, och jag måste säga att den argumentation som Lennart Brunander drog in på slutet inte är någon hjälp i den frågan. Det är inte för att vi skall klara den svenska textilindustrin som vi vill agera mot barnarbete i u-länderna, utan det är för u-ländernas barns skull. På den punkten är Viola Claessons interpellation helt ren, det har jag inga som helst skäl att föra upp till debatt här. Den utgår från barnens situation i u-länderna. Men det är en helt annan sak när Lennart Brunander för in frågan om den svenska tekopolitiken i andra avseenden. Skall vi ha någon möjlighet att efter hand få förståelse hos u-länderna för dessa krav är det oerhört viktigt att vi inte blandar in svensk protektionism utan verkligen tar upp den allvarliga fråga det handlar om, nämligen att i fattiga länder med utomordentligt stor slum och låg levnadsstandard få bort barnarbete där det förekommer. Men det är inte fråga om att säga nej till vissa typer av import, utan det är att genom opinionstrycket från våra länder kunna medverka till att regeringarna i andra länder förstår att detta är ett allvarligt problem. Då är det inte bara fråga om regeringarna. Jag skulle vilja säga att det också i hög grad är fråga om de fackliga organisationerna. Jag för min del delar den mening som kommer fram i den bok som Viola Claesson citerade ur, Majgull Axelssons bok Våra minsta bröder. I boken konstaterar hon att den handelspolitiska vägen inte är särskilt framkomlig i dagsläget. Hon säger dock att man ändå bör fortsätta att driva dessa krav på socialklausuler. Det tycker jag också. Hon säger att man bör driva dessa krav därför att den europeiska debatten kan fungera som ett latent hot mot stater som låter sina barn utsättas för grov exploatering. Det kan ha en viss disciplinär effekt — opinionstrycket kan hållas uppe. Därför välkomnar jag i hög grad Viola Claessons interpellation. Om man verkligen går igenom problemets rötter — fattigdomen i uländerna och den extrema misär som råder i många av de länder där barnarbete förekommer — konstaterar Majgull Axelsson följande i slutet av sin bok: ”Fackföreningsrörelsen har nämligen unika möjligheter att förbättra villkoren för barnarbetarna. Det är beklagligt att så många fackliga organisationer är omedvetna om denna styrka. Det finns inga andra organisationer — med undantag för kyrkan i vissa delar av världen — som har samma bredd. Fackföreningsrörelsen kan bidra till förändringar både på det lokala och det globala planet. Den kan nå ut till människor, som annars på grund av sin fattigdom är utestängda från kunskaper, och förklara vilken skada barnarbetet åstadkommer både för barnen, familjerna och ekonomin. På det internationella planet ger denna förankring i levande verklighet extra tyngd åt fackets opinionsbildning och lobbying till förmån för barnarbetarna.” Opinionstrycket måste alltså hållas uppe på många områden, t.ex. på det fackliga området. I Sverige ger vi bistånd till vår fackföreningsrörelse för att den skall hjälpa facket i u-länderna med utbildningsinsatser. Opinionstrycket måste även hållas uppe hos konsumenterna, där trycket på importörerna kommer in. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar, nämligen att regeringen anser att det är viktigt att samtliga importörer tar avstånd från barnarbete och inte accepterar att det förekommer i de företag som de samarbetar med. Vi måste även hålla uppe opinionstrycket när det gäller regeringarna. Vi har sannerligen drivit på regeringarna för att hålla opinionstrycket uppe, t.ex. i GATT och i ILO. Då gäller det inte bara den fråga som vi diskuterar nu, nämligen tekoimporten. Det gäller naturligtvis även importen av te, kaffe och mineraler, t.ex. tenn, lika mycket. Barnarbete förekommer ju även i dessa sammanhang.
Herr talman! Jo, Mats Hellström, jag tar gärna upp alla de andra områdena också, men det finns inte tid till det nu. Jag kommer från Sjuhäradsbygden som är en tekobygd, vilket Mats Hellström säkert känner till. Där handlar det om att sömmerskornas och textilarbetarnas arbeten kan komma att slås ut, om vi fortsätter att importera och kanske t.o.m. släpper lågprisimporten helt fri. Lågprisimporten bygger till stor del på barnarbetet. Jag måste säga att jag är något förvånad: Tror Mats Hellström inte att Beklädnads förbundsordförande, som samtidigt är ordförande i Beklädnadsinternationalen, känner till vad ILO-konventionen innebär? Just han har skrivit ett brev till regeringen, adresserat till Olof Palme, där han tar upp just dessa frågor och ställer samma krav som jag gjorde tidigare om att Sverige bör underteckna konventionen. Jag hade också hoppats att Mats Hellström kände till att u-länderna genom Beklädnadsinternationalens kongress 1984 har gjort ett klart uttalande för en socialklausul. U-länderna finns ju med där. Detta skedde enhälligt och helt i överensstämmelse med den diskussion som delar av arbetarrörelsen fört i länder som Sverige. Den samlade negativa u-landsinställningen, som Mats Hellström nämnde tidigare som ett hinder för en socialklausul, faller ju platt till marken när man känner till detta. Vi vet ju vilka det är som har samlats till att förhindra en social rättvisa. Det är ju de som motsvarar storfinansen i dessa länder. Om nu de svenska textilimportörerna, om vi skall ta upp dem också, vill vara med och påverka förhållandena åt rätt håll i tredje världen, finns det inte heller någon anledning för dem att motsätta sig en socialklausul. Det måste vara fritt fram om de delar våra värderingar, eller hur? Jag tycker att vi skall pröva om varuhusen menar allvar, och det kan man göra på olika sätt. De erfarenheter som facket har gjort vid sina kontakter med de importerande varuhusen är tyvärr dystra. KF har t.o.m. vägrat att lämna ut en lista över vilka producenter som man anlitar. Jag vill föreslå — och skulle vilja få en kommentar till det — att Mats Hellström och regeringen om möjligt tar initiativ för att få fram listor också från de andra varuhuskedjor och textilimportörer som här har nämnts. Då får vi snart veta om de har något att dölja. Vi får veta vilka producenterna är och kan avgöra om importörerna har anlitat producenter som använder barnslavar osv. eller ej.
Herr talman! Mats Hellström säger här att u-länderna är mycket negativa till en socialklausul och inte vill gå med på införande av en sådan. Det kan man också förstå. De upplever väl ett sådant krav som en prickning eller som en tillrättavisning för att de använder barnarbetskraft, och det är naturligtvis något som de inte gärna vill få. Men jag undrar också litet grand om den svenska regeringen i alla avseenden är lika känslig när det gäller u-ländernas synpunkter. Jag har en känsla av att det inte är på det sättet. Jag tycker att regeringen har all anledning att på ett mycket mera intensivt sätt försöka få till stånd de internationella överenskommelser som Mats Hellström talar om, inte bara vänta på att de skall träffas. De kommer förmodligen inte till av sig själva, utan det krävs säkerligen mycket kraftiga och kanske t.o.m. drastiska åtgärder för att något skall bli gjort. Jag vill också efterlysa vad regeringen gör för att de stora tekoimporterande varuhuskedjorna skall redovisa på vilket sätt de får fram sina produkter. Då får konsumenterna möjlighet att välja produkter som har tillkommit på ett mera tilltalande sätt än genom utnyttjande av barnarbetskraft. I dag finns inte den valmöjligheten, eftersom man inte känner till vilka producenter det är fråga om. Jag vill också peka på det förhållandet att Mats Hellström inte gärna vill svara på frågan om importpolitiken i stort. I och för sig kan jag förstå det, eftersom det inte direkt hör till saken, men det är intressant i sammanhanget, eftersom det bör finnas ett multifiberavtal och en socialklausul. Den totala synen på den svenska importpolitiken på tekovaruområdet har ju betydelse i sammanhanget. Vi vet också att det finns kraftiga strävanden för en ytterligare liberalisering av denna import och att regeringens tongångar inte har varit negativa häremot. Det bekymrar oss i tekobygderna, eftersom vi tycker att regeringen i dag tillåter en import som är för stor i förhållande till landets konsumtion. Jag skulle fortfarande vara tacksam för en kommentar från utrikeshandelsministern även i den frågan.
Herr talman! Det är just den sammankopplingen som, om den gjordes, verkligen skulle peka hän mot protektionism och som skulle tyda på att man inte alls är intresserad av arbetsförhållandena för barnen i u-länderna utan i stället av den svenska tekopolitiken. Så får det verkligen inte vara, Lennart Brunander. Den frågan hör enligt riksdagens debattregler inte heller till den interpellation som vi diskuterar. Vad vi skall göra är att försöka medverka till en förbättring av situationen för u-ländernas barn, inte att blanda in de svenska intressena i detta sammanhang. Det vore utomordentligt negativt för våra möjligheter att få förståelse hos u-länderna, om vi skapade det intrycket att all eller nästan all u-landsimport innebär utnyttjande av barnarbete. Det vore inte ett seriöst sätt att argumentera i denna debatt. Vi skall i stället inrikta oss på den viktiga fråga som Viola Claesson tog upp i sin interpellation. Låt oss då gå tillbaka till ILO, varvid vi bör ta upp två olika frågor. Det gäller först och främst den speciella konvention som har nämnts och som handlar om reglerna i Sverige för behandlingen av de svenska barnen. När konventionen först behandlades i Sverige var de agerande, inkl. LO, överens om att den inte borde ratificeras, eftersom vi håller mycket noga på våra regler. Men därvidlag håller man, som jag sade förut, nu på med en omprövning på arbetsmarknadsdepartementet. Man vill över huvud taget modernisera de här konventionerna, försöka få dem att bli bättre instrument för att möta den typ av problem som vi har tagit upp i denna debatt. Det finns alltså ingen oenighet på den punkten. Själva huvudfrågan, hur vi skall kunna ändra på förhållandena, behandlas på olika plan. När det gäller regeringarna är det bara att konstatera, Viola Claesson, att samtliga u-landsregeringar, också i länder som står Viola Claessons parti nära — Cuba, Tanzania och andra — har samma uppfattning. Man är emot en sådan här socialklausul. Vi försöker övertyga dem om att detta inte är svensk protektionism, västlig protektionism eller industrilandsprotektionism utan att det handlar om att förbättra för u-ländernas barn. Vi kommer att fortsätta med det, men det tar naturligtvis tid, och det är inte lätt. Samtidigt är de fackliga initiativen viktiga — jag återkommer till det. Majgull Axelsson beskriver i sin bok hur det också finns möjlighet att ta tag i det fackliga engagemanget i u-länderna, eftersom många vuxna fackliga medlemmar i u-landsföretag där det finns barnarbete är negativa — också av egenintresse — till barnarbete. Barnen drar ner lönerna, försämrar arbetsvillkoren och gör att det fackliga arbetet försvåras. Det är alltså inte svårt i och för sig att få opinion hos u-ländernas fackföreningar mot barnarbete. Men som Majgull Axelsson säger i sin bok är det olyckligt om man bara skjuter undan problemet genom att ”slänga ut” barnen till den svarta ekonomin, där de får ännu sämre villkor, kanske kommer in i barnprostitution — verkligt slaveri, som är helt okontrollerat och står utanför den kontroll och den övervakning som deras vuxna fackliga kamrater skulle kunna ge. Därför är den rekommendation bra som Majgull Axelsson ger i sin bok att man skall ge fackföreningsrörelsen i u-länderna sådant stöd att den också kan hjälpa till att ge barnen utbildning, samtidigt som man förstärker deras fackliga rättigheter och minskar på barnarbetet. Det finns i boken en lång rad konkreta förslag som jag tror är utomordentligt viktiga, också för vårt land, att ta fasta på. Och därvidlag har vi som sagt instrument. Vi ger bistånd till den svenska fackföreningsrörelsen, vilket går vidare till fackföreningsrörelsen i de länder vi nu talar om, för att verkligen kunna förbättra barnens ställning. Vi måste alltså arbeta på många olika plan samtidigt, och vi måste stödja det fackliga internationella arbetet. Från regeringens sida skall vi göra vad vi kan för att driva denna fråga i internationella fora — ILO, GATT och andra —i medvetande om att det här inte går att nå snabba resultat, eftersom motståndet tyvärr är så kompakt hos u-landsregeringarna. Men det är inget skäl för oss att avstå. Praktiskt kan vi sedan — samtliga som konsumenter, vi som regering, ni som riksdagsmän — bibehålla trycket på importörerna, så att de avstår från att använda sig av företag med barnarbete och så att de så öppet som möjligt redovisar hur deras import går till.

Herr talman! Jag tycker att det känns som om vi får mer och mer gehör för vårt krav hos regeringen, när Mats Hellström nu uttalar sig. Men jag litar ändå inte riktigt på dessa utfästelser — jag måste säga det.

Det spelar ingen roll om Mats Hellström då hänvisar till socialistiska länder och kapitalistiska länder i den tredje världen. Det var ett enhetligt uppträdande, varvid både i-ländernas arbetarrepresentanter inom beklädnadsområdet och u-ländernas representanter var närvarande. Det är på det sättet, och det tycker jag är en styrka som regeringen bör utnyttja här i Sverige. Beklädnads ombudskvinna Christina Högmark har i en utmärkt och engagerad artikel på s. 3 i Aftonbladet i går, som jag förutsätter att Mats Hellström har sett, avslöjat ett av de fräcka argument som textilimportörerna brukar använda. Jag är mycket ledsen över att Mats Hellström också tog upp detta med prostitutionen. Om det skulle vara så att barnarbete är det enda alternativet till prostitution för dessa stackars barn, för dessa stackars utsugna människor i tredje världen, hamnar man när det gäller argumenten rätt i knät på textilimportörerna, och det tycker jag är att gå ett steg för långt. I dag har de svenska textilimportörerna verkligen vind i seglen när de kör med sina råa argument. Carl Hamilton är den ende något så när kände s-märkte nationalekonom som pläderat för att vi skall ha fri import av kläder för att gynna svenska barnfamiljer. Men det är ju en vulgär propaganda och något som inte stämmer med verkligheten. Jag vill återigen fråga: Vilken stol sitter Mats Hellström på egentligen när det gäller de starka påtryckningarna från textilimportörerna? Svensk tekoproduktion lever ännu, och jag tror att jag har hela tekobygden bakom mig när jag avslutar med att säga: Låt inte svensk tekoproduktion krossas genom en smutsig importpolitik som vilar på barnslaveri och annan utsugning!
Herr talman! Jag citerade inte textilimportörerna. Jag vill försöka ta tag i denna mycket allvarliga fråga. Viola Claesson var den första som citerade Majgull Axelssons bok. Den innehåller verkligen praktiska förslag, som vi skall ta fasta på om vi tillsammans vill försöka lösa frågan. Majgull Axelsson skriver bl.a.: ”En sådan strategi” — alltså att facket skulle hjälpa till att driva ut barnen från arbetsplatserna — ”innebär emellertid inte att barnarbetet utplånas. I stället tvingas barnen ut i den svarta ekonomin, där de står alldeles oskyddade mot arbetsgivarnas exploatering.” Vidare heter det: ”När facket ignorerar barnarbetarna eller inskränker sig till att köra ut dem från arbetsplatserna, skapar man fler problem än man löser.” Detta var alltså citat ur den bok som vi uppenbarligen bägge anser vara väsentlig. Det är viktigt att förstärka barnens ställning och inte så att säga i nästa vända återigen gömma problemet någonstans.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

Fru talman! Först vill jag, även om den bakomliggande orsaken är tragisk, hälsa Ingvar Carlsson välkommen som statsminister. Att vi moderater nyss lade ner våra röster berodde naturligtvis på att en ja-röst skulle ha inneburit att vi tog på oss ett ansvar för att skydda regeringen Carlsson och i förväg utlovade stöd för de förslag som den kan komma att lägga fram. Så långt kan vi knappast gå i vår välvilja. Att vi förfor på samma sätt som när Olof Palme blev vald 1982 och alltså inte röstade nej sammanhänger med att vi i rådande parlamentariska läge inte kan invända mot talmannens förslag till ny statsminister. Vi kommer liksom tidigare att underkasta regeringens propositioner en saklig prövning för att sedan stödja det vi finner vara godtagbart och framföra alternativ där sådana framstår som befogade. Det är så vi gått till väga vid behandlingen av årets finansplan. De ekonomiska utsikterna ter sig nu betydligt ljusare än i januari, då regeringen lade fram sin budgetproposition och oppositionspartierna färdigställde sina partimotioner. Detta beror naturligtvis på nedgången i dollarkursen men framför allt på oljeprisfallet, som gynnar flertalet europeiska länder och stimulerar världsekonomin i stort. På samma sätt som oljeprischockerna under 1970-talet innebar ett slags skattehöjningar, riktade av OPEC mot främst industriländerna, fungerar det stora fallet i oljepriserna som en skattesänkning och en standardhöjning för oljeimporterande nationer. I finansutskottet är vi ense om att den internationella utvecklingen bör ge Sverige någon halvprocents större tillväxt, en långsammare prisstegring och en förbättrad utrikesbalans. Men likadana förändringar till det bättre kan 5 påräknas i andra, jämförbara länder. I relativ bemärkelse kvarstår Sveriges problem. Vi förblir jumbo i tillväxtligan i år. Trots finansplanens antagande om nollavtal får vi en snabbare kostnadsutveckling än viktiga konkurrentländer och därmed en försämring av vår konkurrenskraft. En aktuell påminnelse om att allt inte är frid och fröjd är inflationssiffran från januari. Under denna enda månad steg priserna med drygt 1 9. Uppgången i nettoprisindex var ännu större, vilket visar att den underliggande inflationstakten i Sverige fortfarande är avsevärt högre än i vår omvärld. I fredags träffade jag i London David Kern, som är chefekonom vid en av Storbritanniens fyra storbanker. Han utvecklade då synpunkter, som tidigare kortfattat redovisats i svenska tidningsintervjuer för några veckor sedan. Enligt hans mening är det viktigt att komma ihåg att oljeprisfallet är en engångsföreteelse. Det skjuter konjunkturavmattningen framåt i tiden men avhjälper inte några långsiktiga problem. Med de förutsättningar som råder för Sverige räknar denne internationelle bankekonom med att vi även i fortsättningen får en långsammare tillväxt än genomsnittet för andra industriländer. Formerna för lönebildning medför en snabbare inflationstakt och därmed återkommande påfrestningar på bytesbalansen, vilket leder till att kronans värde på längre sikt måste falla. Ten gemensam reservation framhåller finansutskottets borgerliga ledamöter som den avgörande svagheten i regeringens politik att de senaste årens konjunkturuppgång inte har utnyttjats för att ta itu med strukturproblemen i den svenska ekonomin. Vi anser att det nu är hög tid att sätta tillväxten i centrum för den ekonomiska utvecklingen. De många besvärliga tillväxthindren måste undanröjas. Vi ser det ingalunda som omöjligt att genom en förbättring av marknadssystemets funktionssätt lyfta tillväxttakten avsevärt över det senaste decenniets tvåprocentsnivå, som regeringen tyvärr tycks ha godtagit som ett maximum. Men medan vi svenskar borde satsa på tillväxt, som kan ge förbättringar åt alla, ägnar vi oss i stället åt att diskutera fördelningspolitik. Det sker nu i anslutning till avtalsrörelsen, där snart nog alla grupper anser sig lågeller felavlönade och för fram yrkanden som går långt utöver vad landets konkurrenskraft tål. Det är i och för sig inte underligt att människor reagerar mot att deras marginaler krymper. Vi moderater beskrev tidigt detta fenomen som ”den nya fattigdomen”. Den tar sig uttryck i ett starkt minskande, numera negativt, hushållssparande och ett snabbt växande antal socialhjälpstagare. Det är naturligtvis alldeles orimligt att i det rika Sverige en vanlig löntagare inte skall kunna försörja sin familj med sina egna arbetsinkomster. Inget krav har på senare tid så snabbt vunnit allmän anslutning som den moderata parollen från valrörelsen ”Man skall kunna leva på sin lön!”. Men de snäva marginalerna gäller inte bara ekonomi. Även individens utrymme för självständigt handlande minskas successivt genom att det allmänna alltmer griper in med förbud och föreskrifter i människornas liv. Det är som sagt inte underligt att vi fått en folklig revolt mot följderna av regeringens högskattepolitik och regleringsiver. De problem människor nu upplever går inte att fördela eller förhandla bort. De kan endast avhjälpas genom att vi politiker lägger band på vår lust att styra och ställa och i stället frigör de tillväxtskapande och välståndsbildande krafterna i vårt land i form av individer och företag som vill arbeta och satsa för framtiden. Fru talman! Från årsskiftet har finansutskottet övertagit riksdagens lönedelegations uppgifter i samband med statliga avtalsförhandlingar. Vi hade för någon tid sedan en första överläggning med statsrådet Bengt K. Å. Johansson. I utskottsbetänkandet har de socialdemokratiska och borgerliga ledamöterna enats kring vissa utgångspunkter för den statliga lönerörelsen, som bl.a. går tillbaka på riksdagens beslut i höstas om den statliga personalpolitiken. Det sades där att stora löneskillnader skall undvikas för arbetstagare med likvärdiga arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer, att en statlig arbetsgivare måste utgå från verksamhetsintresset och behovet av en ändamålsenlig personalförsörjning samt att lönesystemet skall främja flexibilitet, decentralisering och delegering. Strävan är att ge de enskilda myndigheterna större frihet att besluta i lönefrågor inom givna ekonomiska ramar. Enligt min mening bör regeringen i stället för att i alla sammanhang predika den centrala samordningens välsignelse medverka till att detta synsätt, som nu gemensamt uttrycks av borgerliga och socialdemokratiska ledamöter här i riksdagen, sprids till andra avtalssektorer. Det står nu alldeles klart att det inte går att framkalla återhållsamhet i lönerörelserna med hjälp av allsköns vinstreducerande ingrepp, alltifrån löntagarfonder över förnyelsefonder till exportdepositioner. Vi moderater förordar i skilda reservationer att dessa påfund skall avskaffas eller åtminstone göras så litet styrande som möjligt. I går presenterade regeringen en rad skatteförslag. Erfarenheterna av socialdemokratiska skatteomläggningar är dystra. Utlovade inkomstskattesänkningar från den underbara natten förvandlades snabbt till skatteskärpningar med hjälp av ofullständigt och sedan borttaget inflationsskydd. Så kommer det att bli även denna gång, om socialdemokraterna skulle lyckas genomdriva sina planer. Kostnaden för förändringen av de statliga skattesatserna uppges vara 2,5 miljarder kronor fram till 1988. Men hänsyn har då inte tagits till inflationen. Om vi antar att prisnivån de kommande två åren stiger med sammanlagt 9 0, medför det uteblivna inflationsskyddet en skattehöjning med nära 6 miljarder. Därtill kommer andra skattehöjningar, när man nu tar bort vissa regler som en gång infördes för att dämpa effekten av avdragsbegränsningen. Räknar man in även de åtgärder som genomförs för att finansiera höjda barnbidrag, blir det sammanlagt skattehöjningar på 8,5 miljarder — att ställa mot en statlig inkomstskattesänkning på 2,5 miljarder och en kommunal skattesänkning på 4 miljarder. Sammantaget blir det en skatteskärpning med 2 miljarder. Ni socialdemokrater kan verkligen konsten att sänka skatten så att den stiger. När jag drar slutsatsen att det samlade skatteuttaget kommer att växa, har jag ändå inte beaktat att socialdemokraterna vill införa en ny pensionsskatt, den s.k. realränteskatten, och säkert avser att höja rader av punktskatter de kommande åren. Regeringens tal om oförändrat skattetryck låter alltmer ihåligt. Gårdagens skatteutspel innebär att regeringen nu klargör att den inte är beredd att under innevarande mandatperiod genomföra de förändringar som är nödvändiga för att få bukt med den snabba lönekostnadsutvecklingen och höja tillväxttakten. Regeringen missar därmed chansen att genom en dynamisk skattepolitik få fart på Sverige. Hur kan finansministern tro att gårdagens skatteförslag skall dämpa lönekraven, när skattetrycket faktiskt höjs? Inför de familjepolitiska förhandlingarna gjorde vi moderater på ett tidigt stadium klart att vi inte kan ställa oss bakom en ökad rundgång av skatter och bidrag. Men regeringen trampar oförfärat på. Nu vill den ha stöd för en höjd oljeskatt. Det kanske kan förefalla som om oljeprisfallet skapar utrymme för ökad beskattning. Men en sådan åtgärd höjer kostnadsnivån och inflationstakten jämfört med andra länder. Det finns inget som säger att denna skänk från OPEC nödvändigtvis skall tas om hand av staten. Bäst vore om utrymmet kunde utnyttjas för att stimulera till ett ökat privat sparande. Omsättningsskatten på aktiehandel fördubblas och utvidgas till andra värdepapper. Beslutet har med rätta framkallat skarpa reaktioner. Det ger inte löntagarna ökat förhandlingsutrymme, ökat löneutrymme, att köp och försäljning på fondbörsen fördyras. Åtgärden slår mot vårt mest produktiva sparande. Men framför allt slår den med förödande kraft mot förtroendet för politiker. Här har finansministern och andra framstående regeringsföreträdare gång på gång sagt att en sådan skattehöjning inte skulle gynna löntagarna utan tvärtom försämra för oss alla. Ändå faller man till föga för vad LO-organet Aftonbladet i ett avslöjande reportage kallar ”de fyras gäng” i LO-toppen. Kjell-Olof Feldt har verkligen ingen anledning att sätta sig på några höga hästar när det gäller börsetik! Om nu de utländska placerarna skulle dra sig tillbaka från den svenska aktiemarknaden, ligger skulden främst i socialdemokraternas brist på förståelse för behovet av stabila spelregler. Inget framkallar spekulativ ryckighet så mycket som tvära kast och bristande uppriktighet i det politiska beslutsfattandet. Finansministern får verkligen skylla sig själv om han tvingas ersätta den billiga kapitalimport på ca 15 miljarder kronor som det utländska aktieägandet inneburit med en statlig utlandsupplåning till betydligt högre kostnader. Fru talman! I en gemensam reservation begär finansutskottets borgerliga ledamöter omedelbara lättnader i valutaregleringen med sikte på en fullständig avveckling. Denna fråga är viktigare än vad man kanske tidigare föreställt sig. Många av de ekonomiska problem vi i dag brottas med bottnar i våra försök att finansiellt isolera oss från omvärlden. Tillsammans med de höga skatterna låser valutaregleringen in pengar i existerande företag. Dessa lockas därmed till ej fullt motiverade investeringar. Eller också används pengarna för att köpa upp andra företag, vilket leder till dagsaktuella fenomen som korsägande och klippekonomi. Sverige är faktiskt det land som har flest undantag från OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. I jämförbara länder pågår nu en avveckling av olika hinder för kapitalrörelser över gränserna. Det ligger nära till hands att peka på exemplet Danmark, där valutaregleringens successiva borttagande varit ett viktigt led i ansträngningarna att återställa balansen. Det är nu fullt möjligt för danska företag att ta upp lån utomlands och för danskar att köpa utländska värdepapper. Dessutom får valutautlänningar förvärva danska statsobligationer, vilket medverkat till att räntenivån under regeringen Schläter mer än halverats. Dessa åtgärder i förening med Danmarks anslutning till det europeiska monetära systemet, EMS, har stärkt tilltron till den danska kronan. Mot bakgrund av utvecklingen utomlands framgår valutakommitténs förslag från i höstas som en besvikelse. Kommitténs socialistiska hälft bestämde med ordförandens utslagsröst att en mer omfattande avreglering måste anstå tills balansen återställts i Sveriges ekonomi och vi har uppnått ett stabilt överskott i våra utrikes betalningar. Övriga sex ledamöter från borgerliga partier och näringslivet hävdade däremot, att det var dags att avveckla valutaregleringen, även om genomförandet kunde ske successivt. Dessa båda ståndpunkter avspeglar skilda synsätt på valutaregleringens roll och värde. De som vill behålla regleringen tror sig därigenom kunna bevara en ekonomisk-politisk handlingsfrihet. Men vårt åtagande att hålla en fast valutakurs innebär i sig att vi på förhand avsagt oss friheten att föra en avvikande ekonomisk politik, som exempelvis skulle kunna medföra en snabbare kostnadsutveckling här än i andra länder. Argumenten för att avveckla valutaregleringen är bl.a. att den inte längre är effektiv, att den medför betydande kostnader och att Sverige skulle klara sig bättre utan denna form av marknadsstörning. Det skulle utan tvivel skänka större tilltro till vår beslutsamhet att undvika kommande devalveringar, om vi avstod från att försöka upprätthålla en valutapolitisk avskärmning från omvärlden. För några år sedan föreslog kreditpolitiska utredningen en omfattande avreglering inom sitt område. Betänkandet föranledde aldrig proposition, men i praktiken har riksbanken genomfört praktiskt taget alla dess förslag. Nu kvarstår endast placeringsplikten för vissa försäkringsinstitut, vars avskaffande vi moderater förordar i en särskild reservation. Det finns nu goda skäl för riksbanken att förfara på motsvarande sätt vad beträffar valutapolitiken, vilket alltså vi från borgerligt håll vill ge riksbanksfullmäktige till känna. Fru talman! Det moderata budgetalternativet återfinns i reservation 17. Enligt vår mening har finanspolitiken hittills varit för svag, vilket bl.a. lett till en internationellt sett hög räntenivå. Regeringen betonar visserligen i finansplanen vikten av åtstramning, men den blir inte tillräcklig och framför allt görs inte de offentliga utgiftsminskningarna så stora att de skapar utrymme för de skattesänkningar som krävs för återställd balans och tillväxt. Målet bör vara att avveckla det strukturella underskottet inom den offentliga sektorn, samtidigt som utgiftsnivån och skattetrycket sänks. Däremot finns det ingen anledning att sträva efter ett långsiktigt överskott i den totala offentliga sektorn. Det sparande och den kapitalbildning som är nödvändig för näringslivets behov bör i stället ske i företag och hushåll. Det moderata budgetalternativet ger ett saldo som är nära 8 miljarder lägre än regeringens. Ungefär hälften därav härrör från utförsäljning av statliga företag och andra tillgångar. Vi godtar huvuddelen av de utgiftsminskningar som regeringen föreslår och förordar alltså ytterligare åtgärder av liknande slag. Eftersom vi ser det som angeläget att hushållens resurser i större utsträckning består av arbetsinkomster och mindre av bidrag från stat och kommun, är tonvikten lagd på besparingar som inte direkt minskar hushållens köpkraft. Vår avvägning mellan besparingar och skattesänkningar innebär i själva verket att hushållens ekonomiska situation förbättras. Vi vidhåller vår uppfattning att i en situation där staten har stora underskott och skulder, medan kommunerna i allmänhet har det gott ställt, finns det anledning att skära ned statsbidragen till kommunerna. Trots all den kritik som socialdemokraterna riktade mot oss på denna punkt i den senaste valrörelsen, har regeringen nu slagit in på samma linje. Men det har gått så fort i svängarna att man inte hunnit med att ta fram alla sina besparingsförslag, utan fortsättning utlovas i kompletteringspropositionen. På sedvanligt sätt försvårar detta dröjsmål det kommunala arbetet. Den av den socialdemokratiska regeringen tillämpade taktiken att successivt och i svåröverskådliga former genomföra de finansiella indragningar från kommunerna som de nu till slut ändå erkänner är befogade och motiverade skapar stora problem för den kommunala verksamheten. Vi har från moderat håll varit angelägna om att presentera alla förslag redan vid årets början, så att de skulle kunna beaktas i det kommunala budgetarbetet under året med sikte på 1987. För att försäkra oss om att de minskade statsbidragen till kommunerna inte föranleder skattehöjningar i syfte att hålla volymexpansionen uppe föreslår vii en särskild reservation lagstiftning om kommunalt skattestopp. Vi menar också att när nu regeringen valt metoden att skära ned de specialdestinerade statsbidragen, borde det vara angeläget att utveckla en förenklad bidragsmodell, där ett så stort antal specialdestinerade statsbidrag som möjligt sammanförs till ett allmänt bidrag, vilket sedan successivt kan reduceras kommande år. En utredning i detta syfte bör skyndsamt genomföras, så att ett nytt system kan tillämpas redan från 1988. Regeringens förslag från i går att höja grundavdraget med genomslag för kommunerna redan från nästa år innebär för deras del ett intäktsbortfall på ca 2,4 miljarder 1987 och ytterligare 1,6 miljarder 1988. Sammantaget med regeringens andra åtgärder betyder detta t.o.m. en större neddragning för kommuner och landsting än vad vi moderater förordat — och som man tidigare kritiserat så kraftigt. Får jag fråga: Skäms inte finansministern, när han tänker på vad som från socialdemokratiskt håll i valrörelsen sades om det moderata hotet mot välfärden i form av färdtjänst och knatteidrott? Storleken på de moderata besparingarna gör det möjligt för oss att sänka skatterna med drygt 10 miljarder kronor, samtidigt som budgetunderskottet alltså minskas. Målet bör vara att reducera skattetrycket med ca 5 procentenheter under den kommande femårsperioden — en procentenhet om året. Vi vill ha 40 96 marginalskatt i de inkomstskikt där regeringen nu föreslår 50. I högre inkomstskikt föreslår vi marginalskatter som ligger 5-15 procentenheter lägre än regeringens. Barnfamiljerna bör få en skattesänkning på 4 500 kr. per barn att införas under en treårsperiod. Fastighetsskatten måste avskaffas och skatten sänkas på kapitalbildning i hushållssektorn. All internationell erfarenhet visar att låga skatter gynnar en snabb ekonomisk tillväxt. Om vi skall kunna arbeta oss bort från nyfattigdomen, måste skattesystemet medge att arbete skall löna sig. I dag får en industriar betare behålla endast en tredjedel av sin totala arbetsersättning. Frukten av arbete måste i högre grad tillfalla de människor som utför arbetet och i mindre utsträckning stat och kommun. Minskade offentliga utgifter och sänkta skatter kompletteras i den moderata finanspolitiken med kravet på avreglering. Jag har redan berört angelägenheten av att frigöra de finansiella marknaderna från de tvångströjor som där dröjer sig kvar från andra världskrigets dagar. En annan krisreglering gäller bostadssektorn och bidrar där starkt till att försvåra för människor att välja bostad utifrån egna önskemål. Även arbetsmarknaden och näringslivet måste befrias från de förbud och föreskrifter som nu hämmar arbetslust, initiativkraft och företagsamhet. Prognoserna säger — och det bekräftades senast häromdagen i en rapport från arbetsmarknadsstyrelsen — att utbudet av arbetskraft kommer att öka snabbare än efterfrågan de närmaste åren. Enligt färska tidningsuppgifter har detta föranlett ett utredningsarbete i kanslihuset som, om det blev känt, skulle få ledande socialdemokrater — ledande personer i rörelsen — att gå i taket. Men detta är ofrånkomligt. Som vi moderater så länge framhållit, gör den offentliga sektorns finansiella problem det omöjligt att där skapa arbete åt alla som vill arbeta. Lösningen på arbetslöshetsproblemen är därför ökad tillväxt inom den enskilda sektorn, framför allt på tjänstesidan. Men i Sverige hämmas denna utveckling genom förekomsten av offentliga monopol inom t.ex. barnomsorg, utbildning och vård. Därför måste det där öppnas möjligheter för enskilda alternativ, vilket förutom att ge flera jobb medför större valfrihet för konsumenterna och större frihet för de yrkesverksamma att välja arbetsplats eller t.o.m. ta chansen att starta eget. Fru talman! Genom offentliga utgiftsminskningar, lägre skatter och avreglering kan vi skapa förutsättningar för ökad tillväxt i ekonomin och större valfrihet för de enskilda medborgarna. Detta är den politik som återfinns i de reservationer till finansutskottets betänkande nr 10 som de moderata ledamöterna står bakom och till vilka jag yrkar bifall.

Fru talman! Inflationen i Sverige är nu lägre än på mycket länge, och den är på väg nedåt. Den höga inflationen i Sverige är det största problemet för vår ekonomiska politik. Båda dessa påståenden om inflationen, det ena positivt och det andra negativt, är sanna. Det är inget tvivel om att inflationstakten i Sverige — på samma sätt som på andra håll ute i världen — är på väg nedåt, och vi kanske kan få ner inflationen i Sverige till 3 eller 4 96 i år. Detta skall jämföras med eninflationstakt på knappt 6 Yo förra året, drygt 8 20 1984 och tvåsiffriga tal i början av 1980-talet. Samtidigt gäller alltjämt att inflationstakten i Sverige är högre än i de flesta av våra konkurrentländer - USA, Västtyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Italien och Beneluxländerna. Det gap mellan den svenska och den internationella inflationstakten som vi har fått leva med alltsedan socialdemokraterna återtog majoriteten i riksdagen 1982 och som ibland legat så högt som 4 96 — det gapet finns kvar. Slutsatsen är alltså, att även om regeringen förvisso kan slå sig för bröstet och konstatera att inflationen nu är lägre än på mycket länge, är den samtidigt för hög ur ekonomisk-politisk synvinkel. Inflationsbekämpandet måste därför förbli en förstahandsuppgift för den ekonomiska politiken. Att inflationen nu sjunker i Sverige är praktiskt taget helt och hållet en följd av den sjunkande inflationen ute i världen, som i sin tur är orsakad av de lägre oljepriserna. Den snabba nedgången av oljepriserna hittills under 1986 har föranlett omprövningar av alla prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Priset på råolja har halverats på två månader. Från ett oljepris vid årsskiftet på 26-28 dollar per fat har vi de senaste dagarna kommit ner i oljepriser på mellan 10 och 15 dollar per fat på spotmarknaden. Hur snabbt utvecklingen går belyses av att regeringen i finansplanen räknade med ett oljepris på 26 dollar, att konjunkturinstitutet vid sin föredragning för finansutskottet räknade med 19 dollar, att det i utskottets betänkande talas om 15-20 dollar och att priset i går var 12,25 dollar per fat. Effekten på världsekonomin av denna snabba förändring blir naturligtvis, på kort sikt, en bättre extern balans hos de länder som har en nettoimport av olja och en försämring av bytesbalansen för de oljeproducerande länderna. Den förväntade positiva effekten för de oljeimporterande industriländerna kan dock motverkas av en minskad efterfrågan på industriprodukter från oljeländerna, medan en viss förbättring kan väntas från de icke oljeproducerande u-länderna, vars situation under många år varit mycket bekymmersam. Den fallande dollarkursen kan dessutom för dessa länder innebära en i varje fall tillfällig lättnad i skuldfällan. En kortsiktigt positiv effekt på världsekonomin kan under alla omständigheter bli resultatet av de sjunkande oljepriserna. Vilka effekterna blir på världsekonomin på litet längre sikt blir beroende av om de oljeimporterande länderna använder det ökade reala utrymme som skapas av fallande oljepriser till att stimulera ekonomin och öka konsumtionen eller om det föranleder vissa kontraktiva åtgärder för att motverka uppgången. Utvecklingen blir också beroende av om OPEC-länderna och de andra oljeproducenterna drar ned på sin efterfrågan eller om man accepterar en försämrad extern balans. Svårigheterna att på den här punkten förutse utvecklingen hänger också samman med att den internationella betalningsstatistiken har den egenheten att den uppvisar ett stort globalt underskott. Om man lägger samman de olika handelsblocken, såsom statistiken redovisar dem, finner man nämligen ett totalt underskott i världshandeln på ca 110 miljarder dollar, och det blir då snarast ett metafysiskt problem att finna ut var överskottet finns. En troligare förklaring är ett jättelikt statistiskt fel. För Sveriges del gäller under alla omständigheter, att den billigare oljeimporten kommer att få en positiv verkan på vår ekonomi under 1986. Också den lägre dollarkursen kan få en viss positiv nettoeffekt på vår ekonomi, men här blir slutsatserna mer osäkra. Det är då självklart att de prognoser för svensk ekonomi som gjordes upp i slutet av förra året nu behöver revideras. Konjunkturinstitutet har gjort en värdefull sammanställning av hur de sjunkande oljepriserna och den lägre dollarkursen kan komma att påverka svensk ekonomi. Dessa beräkningar leder till att bruttonationalprodukten kan komma att bli ungefär 1/2 26 högre, den privata konsumtio nen 1 96 högre, inflationen 1 26 lägre och handelsoch bytesbalansen ca 5 miljarder bättre än enligt de beräkningar som gjordes i slutet av förra året. Det skall understrykas att konjunkturinstitutets beräkningar utgick från ett oljepris på 19 dollar per fat och en dollarkurs på 7 kr. och 52 öre. Dessa beräkningar, som gjordes för knappt en månad sedan, kan som sagt behöva revideras ytterligare med tanke på att såväl oljepriset som dollarkursen har sjunkit ytterligare sedan beräkningarna gjordes. De positiva effekter på svensk ekonomi som konjunkturinstitutet har räknat fram kan alltså komma att bli ännu större, om det lägre oljepriset och den lägre dollarkurs som gäller i dagsläget blir bestående under hela 1986 eller om nedgången fortsätter. Det skall slutligen understrykas i den här resumén av utvecklingen i början av året, att kombinationen av lägre oljepriser och fallande dollarkurs också kommer att få en positiv effekt på statsbudgeten. För det första kan stat och kommun komma att få ökade skatteintäkter till följd av en ökad lönesumma och dessutom större momsintäkter som resultat av en ökad privat konsumtion. För det andra kan statens kapitalkostnader för den del av statsskulden som regleras i dollar komma att minska. Den positiva effekten på statsbudgeten kan preliminärt beräknas till ca 3 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder skulle falla på ökade skatteintäkter och 1/2 miljard på lägre ränteutgifter. Också här gäller att om utvecklingen i riktning mot lägre oljepris och lägre dollarkurs skulle fortsätta blir effekten större. Vi kan också se genomslag av denna utveckling redan i riksrevisionsverkets senaste budgetprognos, som förutser ett betydligt lägre budgetunderskott innevarande budgetår, omkring 50 miljarder kronor. Jag skall återkomma till vissa slutsatser av det förväntade lägre budgetunderskottet och också till frågan om hur man skall hantera de ökade skatteintäkter som kan komma att tillfalla kommunerna. Högre tillväxt, lägre inflation och bättre extern balans — så ser förutsättningarna ut för svensk ekonomi under den närmaste tiden. Det är emellertid då viktigt att stryka under att detta inte är resultatet av några åtgärder i Sverige. Det är inte resultatet av en förbättrad inhemsk konkurrenskraft, inte uttryck för någon industriell förnyelse och inte en följd av några beslutade besparingar i de offentliga utgifterna. Jag tror att det är viktigt att göra detta konstaterande. De väsentligt bättre förutsättningarna för svensk ekonomi under 1986 som nu kan urskiljas är inte resultatet av några förändringar i den inhemska ekonomiska politiken. Det finns också anledning understryka osäkerheten i de aktuella bedömningarna för 1986. Slutsatsen av detta är att vi behöver en viss beredskap för en annan utveckling, även om de faktorer vi nu kan skönja ger oss rika möjligheter att rätta till obalanserna i vår ekonomi, främst i budgetunderskottet och bytesbalansen. Vi bör i det sammanhanget kunna ta lärdom av vårt grannland Norge, där ju en betydande del av de ekonomiska framgångarna grundades på intäkterna från oljefältet och där man av det skälet underlät att omstrukturera och förnya industrin i övrigt. Samtidigt tillät man en inhemsk kostnadsstegring som, bortsett från energikostnaderna, var betydligt högre än i jämförbara länder. Det riskabla med en sådan ekonomisk politik belyses av den aktuella utvecklingen och har också belysts i en aktuell OECD rapport. Lärdomarna av oljekriserna — tidigare och nu — är att vä industrination är en skör planta som ständigt måste vårdas och att man inte kan slå sig till ro. Ett land som Sverige, som i så hög grad är beroende av handeln med omvärlden och som i så hög grad lever i internationell konkurrens, måste ha en ständig beredskap för oförutsedda händelser på det internationella planet. Erfarenheterna från oljekriserna — om man så vill av ”OPEC:s uppgång och fall” — är också att världssamfundet behöver fungerande, internationella ekonomiska mekanismer. FN:s, UNCTAD:s och GATT:s arbete för att bevara och förstärka frihandeln, att konstruera regler för det internationella varuoch tjänsteutbytet och skapa respekt för dessa regler samt att stabilisera den internationella valutamarknaden förtjänar allt stöd från svensk sida. En utbredd protektionism, stora fluktuationer i råvarupriserna och ett instabilt internationellt betalningssystem skulle i hög grad missgynna Sverige. Fru talman! Huvudfrågan i dagens debatt bör mot den här bakgrunden vara: Hur skall vi utnyttja de lägre oljeprisernas positiva verkan på vår ekonomi? Här finns olika möjligheter. Bo Södersten, socialdemokratisk ledamot av finansutskottet, har i några tidningsartiklar pläderat för att det av oljeprissänkningen skapade utrymmet för ökad privat konsumtion skall dras in till staten genom höjd skatt på olja och bensin. En annan socialdemokratisk ekonom, Nils Lundgren, menar å andra sidan att den senaste tidens förändringar skapar ett drömläge för svensk ekonomi som bör utnyttjas för att underlätta avtalsrörelsen genom att möjligheterna nu blir större att få reallöneökningar utan att detta negativt påverkar samhällsekonomin, om man låter de sjunkande oljepriserna komma konsumenterna till godo. Båda dessa ståndpunkter är respektabla och väl värda debatt, och jag utgår från att dagens debatt, inte minst mot bakgrund av vad finansministern i går hade att meddela om regeringens skatteplaner, kommer att belysa denna aktuella frågeställning. Dess värre präglades diskussionen i finansutskottet kring betänkandet om den ekonomiska politiken i väldigt liten grad av denna nya utveckling. När konjunkturinstitutet den 19 februari gjort en föredragning inför utskottet av sina beräkningar av de sänkta oljeprisernas effekter på svensk ekonomi, ille finansutskottets socialdemokratiska majoritet inte ge oss tillfälle att tänka ens ett dygn på vilka slutsatser som skulle dras av konjunkturinstitutets nya bedömningar. Det är från den utgångspunkten överraskande att finansutskottets betänkande — och jag tänker i detta sammanhang på majoritetstexten — på några punkter tycks innehålla bedömningar som är nya och som avviker även från konjunkturinstitutets. Mot bakgrund av den osäkerhet som konjunkturinstitutet självt markerat vid föredragningen är det svårt att förstå hur finansutskottets egna slutsatser har vuxit fram. Jag kan inte säga att jag tycker att finansutskottets betänkande, och då tänker jag främst på majoritetstexten, är särskilt aktuellt eller särskilt framåtsyftande. Majoritetstexten ger inget svar på hur man skall hantera de lägre oljepriserna och på dessas betydelse för den pågående avtalsrörelsen. Nu är det förståeligt att den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet haft svårigheter att presentera en aktuell beskrivning av den ekonomiska politiken i Sverige. Regeringen ändrar ju ståndpunkt i viktiga ekonomiskpolitiska frågor från tid till tid, och ibland från vecka till vecka, och det är väl inte alltid så att man bryr sig om att underrätta sina partivänner i finansutskottet om vad som är på gång. Det finns många exempel på ryckigheten och obeslutsamheten i regeringens ekonomiska politik. Från oppositionens sida har vi alltsedan finansdebatten på våren 1983 haft anledning att påminna om detta. Vi har haft anledning att påminna om hur socialdemokraterna ändrar ståndpunkt och säger en sak för att några veckor eller några månader därefter göra något annat. Det gäller t.ex. den ändrade attityden till marginalskattereformen, där socialdemokraterna, efter att ha vunnit 1982 års val, på egen hand och utan samråd med dem som man hade träffat överenskommelse med ändrade i skatteskalorna och försämrade inflationsskyddet. Det gäller det automatiska inflationsskyddet i skattesystemet, som man utlovade skulle återinföras fr.o.m. 1987 efter det att man hade slopat det för i år, men där det av gårdagens meddelande från regeringen framgår att det nu inte blir något fullständigt och automatiskt inflationsskydd vare sig 1987 eller 1988. Det gäller reglerna för kommunal skatteutjämning, där regeringen i januari förutsåg att man skulle återkomma med förslag senare i vår, men nu tycks det inte komma något förslag. Det gäller också höjningen av omsättningsskatten på aktier. Man har tidigare vid upprepade tillfällen avvisat kommunistiska förslag i denna riktning, och finansministern meddelade så sent som i slutet av januari att någon höjning inte var aktuell, för att den 27 februari meddela att man föreslog en fördubbling av omsättningsskatten på aktier. Det är naturligtvis så att den här ryckigheten, eller om man så vill opålitligheten i regeringens handlande, skapar oro och osäkerhet hos de olika aktörerna på marknaden. Man tvingas vänja sig vid att regeringens utfästelser kanske bara håller en kortare tid, och det undergräver naturligtvis förtroendet för regeringens ekonomiska politik. Ett viktigt exempel är självfallet inflationsbekämpningen. Regeringen har sedan den tillträdde hösten 1982 oavbrutet upprepat att inflationsbekämpningen är en huvuduppgift för den s.k. tredje vägens politik, som socialdemokraterna vill driva. 1984 och 1985 gick regeringen ut med preciserade inflationsmål i hopp om att kunna påverka övriga aktörer i den ekonomiska politiken att bidra till en lägre inflationstakt. Att detta misslyckades och att inflationen faktiskt blev högre beror framför allt på att regeringen själv misslyckades i sin inflationsbekämpningspolitik, vilket var beklagligt. Målet om 4 Ye inflation 1984 blev, som vi alla vet, i realiteten mer än 8 2c, och 3 I inflation 1985 blev i realiteten mellan 5,5 och 6 96. Det är naturligt om arbetsmarknadens parter och andra aktörer på den ekonomisk-politiska scenen med dessa erfarenheter i minnet känner skepsis även inför regeringens uppgifter i år, att det nu skall vara möjligt att pressa ner inflationen till 3 2 eller lägre. Det är dess värre så att det inte finns något utbrett förtroende för regeringens antiinflationspolitik. Jag säger dess värre, därför att det är självfallet så att vi i Sverige skulle ha stor nytta av att inflationen pressades ned. Det är i dag inte möjligt att förutse utvecklingen av avtalsrörelsen och än mindre att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av utfallet av lönerörelsen. Jag vill emellertid mot bakgrund av lönerörelsens strategiska betydelse för vår ekonomiska utveckling göra några kommentarer. Jag känner förståelse för det missnöje som finns på många håll över den egna löneutvecklingen. Nettolönen, dvs. vad man får behålla efter skatt, är för många löntagare densamma i dag som för 15 år sedan, om man räknar i fast penningvärde. Under 1980-talet har reallöneutvecklingen varit negativ; man har fått behålla mindre av det man tjänat ihop. Missnöjet har naturligtvis blåsts under av socialdemokraternas löften om reallönehöjningar bara socialdemokraterna fick ta över regeringsmakten. Otåligheten hos löntagarna över de uteblivna reallönehöjningarna har också lett till olika former av missnöjesyttringar. Löftespolitiken har slagit tillbaka mot dess upphovsmän. Detta missnöje har dessutom -— i varje fall på det känslomässiga planet — påverkats av utvecklingen på aktiebörsen. Här är det viktigt att påpeka det självklara: Möjligheterna till lönehöjningar blir inte större i ett företag med sjunkande börskurs än i ett företag med stigande börskurs — tvärtom. Det finns naturligtvis ett större utrymme för lönehöjningar i ett aktiebolag med god utveckling på aktiebörsen. Erfarenheterna från 1970-talet är ju att när börskurserna och lönsamheten sjönk i de svenska aktiebolagen, då sjönk också reallönerna och sysselsättningen. Det finns därför ingen anledning för löntagarna att se på stigande börskurser med antipati. Ett välskött och solitt företag, vars aktier efterfrågas och som har en god lönsamhet, är också vanligen en trygg arbetsplats med goda framtidsutsikter, i varje fall vad gäller producerande företag. Det utesluter inte att det finns behov av en självsanering inom aktiehandeln med syfte att säkerställa en likvärdig behandling av alla aktieägare och ge alla rätt till samma information. Formerna för riktade emissioner av aktier och den graderade rösträtten, i varje fall för nyemitterade aktier, är företeelser som kan ifrågasättas från denna utgångspunkt. Löntagarnas naturliga mål är ökad köpkraft. Det är lika naturligt att de fruktar att små nominella löneökningar på grund av stigande priser och höjda skatter inte skall leda till ökad köpkraft. Det blir inte något mera reellt innehåll i lönekuverten i år heller, därför att också 1986 kommer inflationen att stiga över den som regeringen förutsett — så resonerar nog många löntagare. Detta orsakas till viss del av att regeringen förbrukat sitt förtroende som inflationsbekämpare. Ett automatiskt inflationsskydd i skattesystemet hade naturligtvis i detta avseende varit ett stöd åt löntagarnas organisationer i strävandena att komma fram till avtal på låga nivåer. Jag tror att det råder stor enighet här i riksdagen om att det är angeläget att begränsa lönehöjningarna och därmed kostnadsstegringarna. Om kostnaderna ännu en gång stiger mera för det svenska näringslivet än för företagen i andra industriländer, blir resultatet ofrånkomligen högre priser på svenska produkter, försämrad konkurrenskraft, förlust av marknadsandelar, underskott i bytesbalansen och ökad arbetslöshet. Denna utveckling kan ingen Önska sig. Från folkpartiets sida har vi pekat på möjligheten att åstadkomma standardförbättringar genom skattesänkningar i stället för genom lönehöjningar. Vi avser då bestående skattesänkningar och inte tillfälliga skatterabatter av det slag som regeringen laborerade med under förra året. Vi vill därför återinföra ett automatiskt inflationsskydd i skattesystemet och sänka marginalskatterna. Den senaste tidens utveckling av världsekonomin har ökat möjligheterna att ge en höjd standard åt löntagarna utan att det sker genom att man tar ut för höga nominella löneökningar, vilka skulle försämra det svenska näringslivets möjligheter att hävda sig på världsmarknaden, och utan att det får negativa verkningar på sysselsättningen. Det förutsätter att man avstår från att höja skatten på olja och bensin. Jag tror att det hade varit bra om löntagarna hade fått beskedet att de lägre priser som vi förutser på olja och bensin kommer att tillfalla löntagarna. Det skulle ha minskat deras fruktan att nya skattehöjningsplaner lurar om hörnet och ökat chanserna att få löntagarna att godta låga avtalsenliga lönehöjningar. Nu får vi pröva regeringens förslag om höjd oljeskatt, men jag måste säga att de här redovisade argumenten mot det förslaget väger tungt. I går lade regeringen fram förslag som innebär både skattehöjningar och skattesänkningar. Den samlade effekten på skattetrycket kan jag inte överblicka. Jag tror att just därigenom förfelas en del av skattepaketets syfte, att lägga en god grund för en lugn avtalsrörelse. Det är i och för sig bra med breda skikt på skatteskalan och det är också bra att den s.k. brytpunkten höjs, men någon verklig marginalskattesänkning är det inte fråga om, nämligen om man räknar in inflationens härjningar i skatteskalan. Om det under hela den tid vi har haft det skattesystem som grunden lades för i marginalskattereformen hade funnits ett automatiskt inflationsskydd, hade marginalskatten i flertalet inkomstskikt varit lägre. Fru talman! Vi kan nu höra hur det sedvanliga vapenskramlet kommit i gång från de fackliga organisationerna. Dagligen förmedlar massmedia uttalanden från fackliga ledare. Och som vanligt skramlar det mest från de tomma tunnorna. Nog är det en nåd att stilla bedja om att de fackliga ledarna skulle visa ett samhällsansvar och försöka förklara för sina medlemmar varför en höjd standard via höjd lön är svårare att få till stånd än en höjd standard genom lägre skatter och lugnare prisutveckling. Jag tror att löntagarna i allmänhet är klokare än vad deras organisationer tycks tro om dem. Min slutsats för dagen är dock att det är viktigt att avtalsförhandlingarna inte drar ut alltför långt i tiden, att de avtalade löneökningarna måste stanna på en låg nivå och att avtalen på den offentliga sidan icke får tillåtas bli löneledande. Med de bättre förutsättningar för utvecklingen av den privata konsumtionen som nu borde föreligga bör parterna på arbetsmarknaden relativt snart på egen hand kunna nå överenskommelser som är förenliga med den övergripande ekonomiska politiken. Finansutskottet har fr.o.m. 1986 övertagit lönedelegationens tidigare uppgift att vara riksdagens samrådsorgan i lönefrågor. Utskottet har med anledning härav med ett avsnitt om de statliga löneförhandlingarna. Här påpekar utskottet att den offentliga sektorns resursanspråk måste hållas tillbaka, om reallönerna alls skall kunna öka. Genom den lägre inflationen ges förutsättningar att träffa avtal på en låg nivå. För den statliga sidan gäller att redan avtalade förbättringar, s.k. överhäng samt resultatet av vissa följsamhetsklausuler summerar till vad som är samhällsekonomiskt försvar bart i löneökningsnivå. Utskottet pekar dessutom på värdet av att man i ökad utsträckning får möjlighet till lokal och/eller individuell anpassning av lönen. Det förutsätter en något vidgad beslutanderätt i lönefrågor för de enskilda myndigheterna. Det är värdefullt att man i utskottet — med undantag för kommunisterna — kunnat nå enighet om dessa principer för den statliga lönepolitiken. Fru talman! Jag skall nu övergå till att beröra budgetförslaget. De olika partiernas budgetalternativ skiljer sig i år något mindre än tidigare år. Förklaringen till detta är att regeringen i årets budgetproposition lägger fram förslag till lägre statsutgifter på vissa av de områden där vi från oppositionen sedan tidigare har föreslagit besparingar. Jag tänker i första hand på statsbidragen till kommunerna och bostadssubventionerna. Jag noterar att en del av de argument som socialdemokraterna tidigare använt mot våra besparingsförslag på dessa områden nu skulle kunna användas mot regeringens aktuella förslag. Jag skall dock avstå från att söka knipa några debattpoäng på detta och vill i stället uttala tillfredsställelse över att regeringen nu har godtagit några av våra besparingsidéer. Måhända kommer även andra av våra besparingsförslag att i något förändrad tappning i framtiden dyka upp i regeringens budgetförslag. Finansutskottet har gjort ett i sig värdefullt försök att jämföra de olika budgetförslagen. En svaghet i denna jämförelse är att man i fråga om familjepolitiken endast räknat med de förslag som vid allmänna motionstidens utgång förelåg i fullständigt skick. Det får till följd att regeringens budgetalternativ inte belastas av några ökade utgifter för familjestöd, medan folkpartiets budgetförslag innehåller ökade utgifter för barnbidrag, flerbarnstillägg och småbarnstillägg. Om de aktuella familjepolitiska diskussionerna inte enbart varit avsedda som spel för galleriet, hade det varit naturligt att både vårt och regeringens budgetalternativ hade behandlats på samma sätt i budgetsammanställningen på s. 47, eller också kunde man i budgetjämförelsen helt ha uteslutit de familjepolitiska åtgärderna. Nu har ju budgetförutsättningarna under alla omständigheter förändrats genom gårdagens skatteutspel från regeringen. Regeringen och utskottsmajoriteten skryter i olika sammanhang med att man kunnat minska underskottet i statsbudgeten. Det är i och för sig riktigt. Men man bör då också nämna orsakerna till det lägre budgetunderskottet. Saldoförbättringen orsakas i allt väsentligt av tre faktorer: utflyttning av utgifter ur statsbudgeten, höjda skatter och ökade skatteintäkter på grund av stigande lönesumma. Det lägre budgetunderskottet är alltså med några få undantag inte resultat av några stora besparingar. Vi vill även i år gå längre än regeringen i fråga om besparingar, och vi vill söka åstadkomma en långsiktighet i statens besparingar; det gäller bl.a. statsbidragen till kommunerna och bostadssubventionerna, där kommunerna och de boende i god tid måste få veta hur deras ekonomi förändras av de tilltänkta besparingarna i statsbudgeten. Det är även av detta skäl viktigt med en målmedveten och långsiktig besparingspolitik, i motsats till den ryckighet som många gånger präglat socialdemokraternas budgetpolitik. Med nu föreliggande förutsättningar kan vårt budgetalternativ förväntas leda till ett underskott i statsbudgeten nästa budgetår på ca 43 miljarder kronor, vilket ger hyggliga förutsättningar för kommande års budgetarbete. Därutöver uppnås vissa engångseffekter genom utförsäljning av statliga företag. Anne Wibble kommer senare i debatten att ta upp våra förslag till indragning från kommunerna. Jag skall här bara konstatera att folkpartiet — i motsats till övriga partier — har ett färdigt och sammanhängande förslag till hur indragningen från kommunerna skall kunna ske på ett generellt och rättvist sätt. Regeringen har aviserat ytterligare förslag på detta område — ett sådant förslag kom i går. Man är tydligen nu sysselsatt med att tänka ut hur dessa ytterligare indragningar skall utformas. Jag tycker att alla i riksdagen företrädda partier borde kunna samlas kring vårt förslag om en indragning genom en avgift på skatteunderlaget. I olika reservationer föreslås ett antal åtgärder, som tillsammans med den av oss förordade ekonomiska politiken skulle vitalisera svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Det gäller bl.a. avskaffandet av löntagarfonderna, borttagandet av valutaregleringen och återbetalning av återstående exportdepositioner för skogsprodukter. Jag yrkar bifall till reservationerna 1,4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 24 och 29. Fru talman! Jag skall avsluta med att litet blicka framåt. Om vi skall kunna få det bättre i Sverige, vare sig vi vill använda det till ökad privat konsumtion eller till sjukvård, utbildning eller andra gemensamma nyttigheter, så måste vi få till stånd tillväxt i ekonomin. Även med den draghjälp som vår ekonomi får av den lägre oljenotan, kan tillväxten väntas stanna vid 2 96 i år. Det är lägre än i flertalet andra industriländer. En orsak är naturligtvis den internationellt sett höga kostnadsutvecklingen i Sverige. En annan orsak är de många regleringsinslag som finns kvar i vår ekonomi. Det vore ur denna synvinkel bra om vi avskaffade resterna av prisregleringen och valutaregleringen. Det är också viktigt att vi underlättar för näringslivet att blomstra i olika delar av landet. Det är inte bra om en alltför stor del av tillväxten sker i Helsingforssregionen. Finansministern talar i finansplanen mycket om behovet av ekonomisk tillväxt. Jag delar hans uppfattning på denna punkt. Men därför, menar jag, måste också den ekonomiska politiken mera konkret utformas så att den stimulerar tillväxten, och i detta avseende finns stora brister i regeringens handlande. Vi politiker kan aldrig genom politiska beslut kommendera fram ökad tillväxt. Den beror på enskilda människors initiativ, kreativitet och arbetsvilja. Men den ekonomiska politiken måste bidra till detta genom att skapa goda förutsättningar för sådana initiativ. Det betyder att ett antal tillväxthinder måste avskaffas. Dit hör, som jag nyss nämnde, prisregleringen och valutaregleringen. Dit hör den nuvarande skattepolitiken med fortfarande alldeles för höga marginalskatter. Dit hör ett antal monopol inom den offentliga sektorn och självfallet de kollektiva löntagarfonderna. En ytterligare förutsättning för ökad tillväxt är frihandeln. Frihandeln främjar en internationell arbetsfördelning, där varor produceras i de länder där de naturligaste förutsättningarna finns. För vårt land, med sin specialiserade industri och höga exportandel, är frihandeln livsviktig. En ökad protektionism i nya former skulle bromsa vår export och hota vårt välstånd. Det är därför också viktigt för oss att kunna delta i arbetet med att utforma reglerna för den internationella handeln. Slå vakt om frihandeln, ta bort återstående svenska handelsrestriktioner, främst på tekoområdet, och avskaffa befintliga regleringar för det svenska näringslivet! Tillsammans med återhållsamma löneavtal skulle det ge vår ekonomi en välkommen puff framåt och stödja tillväxten. 1986 ger oss unika möjligheter att både klara ut de gamla obalanserna i vår ekonomi och ge en kraftig stimulans till framtida tillväxt. Den chansen kanske aldrig återkommer!

Fru talman! Vi har nyss i kammaren ånyo påmints om att vår svenska demokrati blivit utsatt för en allvarlig attack genom det avskyvärda mordet på Olof Palme. Vårt svar måste vara att bevisa demokratins livskraft. Demokratin innebär att de meningsmotsättningar som uppstår ur olika samhällsuppfattningar och ideologier hanteras inte med våld utan genom att de politiska argumenten bryts mot varandra i saklig debatt. Det är sedan medborgarnas sak att i val fälla utslaget. Därför hoppas jag att den här debatten skall föras i just den levande demokratins tecken, där argument öppet redovisas, men att det sker i en anda av saklighet och balans. Den internationella ekonomiska situationen har de senaste månaderna präglats av de kraftiga fallen för dels råoljepriset, dels dollarkursen. Den fråga som först reser sig i det sammanhanget är om oljeprisfallet är tillfälligt under några månaders maktkamp mellan i första hand Saudiarabien och Storbritannien. Skulle så vara fallet måste man naturligtvis vara utomordentligt varsam med att dra några långtgående slutsatser med anledning av den situation vi just nu har på oljemarknaden. Om prisfallet däremot kan förväntas bli bestående under överskådlig tid, och således vara en återspegling av grundläggande förändringar i efterfrågeoch utbudssituationen på oljemarknaden, kan vi ju stå inför en välkommen möjlighet att komma till rätta med allvarliga balansrubbningar i internationell ekonomi och i svensk ekonomi. Jag tänker då inte bara på bytesbalansen, utan även på möjligheterna till en bättre tillväxt och därmed stabilare arbetsmarknad och höjda reallöner. Men förutsättningen för att en sådan möjlighet skall kunna tas till vara är att den ekonomiska utvecklingen i vårt land såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort präglas av målmedveten strävan att uppnå balans. Många av våra viktigaste konkurrentländer kan räkna med samma positiva möjligheter. Om de lägre oljepriserna sänker vår inflation med ca 1 96 gäller ju detsamma för t.ex. Västtyskland som i fråga om stora delar av industrin är vår främsta konkurrent. Och konkurrensförhållandena avgörs til syvende og sidst inte av de absoluta inflationstalen utan av hur vår inflation är i förhållande till andra länders. Det är således lika viktigt som tidigare att den svenska lönekostnadsutvecklingen kommer i samklang med vad som gäller i våra konkurrentländer. Löneutvecklingen är i första hand ett ansvar för arbetsmarknadens parter, men även vi politiker, som i dag diskuterar ekonomi här i kammaren, måste ställa oss frågan hur vi kan bidra till en lugnare kostnadsoch löneutveckling. Regeringen har för sin del i finansplanen uttryckt det fromma önskemålet att lönehöjningarna i år bör stanna vid de 5-6 26 som redan är intecknade i form av överhäng från förra året. Några konkreta förslag för att ge stöd åt önskemålet presenteras dock inte i finansplanen. Där omnämns emellertid den s.k. SAMAK-rapporten, i vilken de nordiska socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna arbetat fram ett gemensamt program om ”förhandlad inkomstpolitik”. Rapportens huvudtankar har med bestämdhet avvisats av arbetsmarknadens parter, utom LO, liksom av hela den politiska oppositionen. Regeringen har i årets avtalsrörelse hittills inte gett intryck av att vilja driva rapportens förslag. Snarare har man tvärtom upprepade gånger och uttryckligen förklarat att man inte vill blanda sig i avtalsrörelsen. Från centerns sida har vi avvisat rapportens allmänna inriktning, eftersom vi anser att det skall finnas en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan de i demokratisk ordning valda statsorganen regering och riksdag och å andra sidan arbetsmarknadsparterna, med egen frihet men också eget ansvar. Att rapporten dessutom förutsätter en socialdemokratisk regering och att formerna för att förhandlingar på arbetsmarknaden därmed skall anpassas till vem som har regeringsansvaret, gör naturligtvis modellen ännu mer diskutabel och från vår synpunkt oacceptabel. I vår partimotion om den ekonomiska politiken anser vi i stället att staten bör lägga fast sådana institutionella förutsättningar att arbetsmarknaden bättre kan anpassa sig till vad den internationella utvecklingen kräver. Vi har därför i vår motion föreslagit följande tio punkter som vägledande för arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. 1. Regeringen anger i god tid de samhällsekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen. 2. En fast växelkurs kan vara hörnstenen i den långsiktiga ekonomiska politiken. 3. Växelkurspolitiken manifesteras genom en avveckling av valutaregleringen — först i Norden, men med det uttalade syftet att i ett andra steg göra en generell utvidgning. 4. Marginalskatterna sänks ytterligare. 5. Fullt inflationsskydd införs i skatteskalan, så att inte inflationen automatiskt skärper inkomstskatterna. 6. Skattesänkningar sker även för de inkomsttagare som inte har nytta av marginalskattesänkningar. 7. Avtalsparterna ges ett större eget ansvar för kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär emellertid inte att de arbetslösa skall få lägre ersättning. 8. Skyddet för tredje man vid konflikt på den offentliga arbetsmarknaden förbättras. Reglerna om samhällsfarliga konflikter revideras och ett övergripande organ för bedömning av en konflikts samhällsfarlighet tillskapas. 9. Inom vissa områden prövas ett system med fast budget, där verksamhetens omfattning kan påverkas direkt om löneutvecklingen blir för snabb, ett s.k. cash limit-system. 10. Statens budgetunderskott minskas med ytterligare 3 miljarder kronor utöver regeringens förslag. Det vi har tagit upp i punkten om valutaregleringen har vi för övrigt ytterligare utvecklat i en till finansutskottets betänkande fogad reservation. Jag noterar att också finansministern i den aktuella debatten har sagt sig vilja avveckla valutaregleringen. Valutakommitténs betänkande, som för närvarande befinner sig på remiss, kan ju knappast sägas ha skisserat någon definitiv lösning. Jag tror att det vore värdefullt för debatten om finansministern i dag ville klara ut regeringens ambitioner när det gäller valutaregleringen. Jag ser naturligtvis gärna att han då bekräftar sin tidigare uttalade vilja att avveckla valutaregleringen. I går presenterade regeringen en skattepolitisk proposition, vars ambition åtminstone till vissa delar är att underlätta avtalsrörelsen. Således har regeringen anammat centerns förslag om såväl en höjning av det kommunala grundavdraget som en höjning av gränsen för 50 26 marginalskatt, den s.k. brytpunkten. Det är bra. Vi hälsar med tillfredsställelse att regeringen här, sent omsider, slår följe med centern. Mindre bra är att regeringen för både 1987 och 1988 avser att låta inflationen smyghöja inkomstskatten för alla. Centern vidhåller bestämt att inflationsskyddade skatteskalor är en nödvändig bas också för att vi skall kunna åstadkomma lugna avtalsförhandlingar. Uppskovet med ställningstagandet till frågan om den kommunala skatteutjämningen är också beklagligt. Vi förstår inte riktigt varför regeringen på denna punkt har gripits av handlingsförlamning. Det är ju så uppenbart att den kommunala skatteutjämningen är en del i hela den skattepolitik som regeringen nu har lagt fram propositioner om. Om de sänkta råoljepriserna skulle leda till en ökad konsumtion av oljeprodukter och därmed ett ökat oljeberoende, skulle den möjlighet till bättre ekonomisk balans som oljeprissänkningarna innebär snabbt kunna vändas till ett hot. Redan i januari uppehöll vi oss vid denna fråga i vår partimotion, där vi framhöll: Energiskatter bör användas som ett aktivt styrmedel i miljöpolitiken. För att långsiktigt minska vårt oljeberoende bör en stabil prisnivå eftersträvas på petroleumprodukter. Skulle det internationella oljepriset stadigvarande sjunka kraftigt, kan detta nödvändiggöra energiskattehöjningar i proportion till prissänkningarna på råvaran. Sådana skattehöjningar måste av inflationsskäl kombineras med motsvarande skatteeller avgiftssänkningar på arbetskraft. Låt mig särskilt poängtera den sista meningen i detta avsnitt ur vår motion. Om vi höjer oljeskatten, som regeringen nu föreslår, utan några motsvarande sänkningar av kostnaderna för arbetskraften, blir resultatet högre inflation jämfört med den nivå som inflationen skulle ha legat på utan en oljeskattehöjning och, självfallet, försämrad konkurrenskraft för näringslivet. Vi menar således att det är helt fel att använda de ökade skatteintäkterna från en höjd oljeskatt för att finansiera större statliga utgifter, t.ex. till barnfamiljerna. Vi har i vårt budgetalternativ visat hur ett rejält familjepoli tiskt reformpaket, bestående av både höjda barnbidrag och första steget på en vårdnadsersättning, kan finansieras genom besparingar på andra statliga utgiftsposter. För att summera centerns inställning till oljeskatten och övriga energiskatter, skulle man kunna säga att den nya ekonomiska situation som följer med oljeprisutvecklingen ger oss möjlighet att pröva nya vägar för sysselsättnings-, fördelningsoch regionalpolitik. Det är en central fråga hur vi nu hanterar den nya situationen. Den innebär ett stort ansvar, men också, rätt skött, betydande möjligheter. Debattörerna har dock, dess värre, en benägenhet att glömma erfarenheterna från energikriserna 1973 och 1978. Det vore sangviniskt och ansvarslöst om vi helt isolerade oss från de dyrköpta lärdomar som vi den gången fick. Centern har under många år envist hävdat att sysselsättningspolitiken bör inriktas på offensiva åtgärder. I stället för att ge ett passivt arbetsmarknadsstöd bör samhället stimulera och underlätta nyföretagandet. Det är av avgörande betydelse att man ger goda förutsättningar åt de mindre och medelstora företagen, där ofta innovationsoch expansionskraften är särskilt stark och välutvecklad. Vi har föreslagit att en miljard kronor skall tas från de resurser som i dag går till arbetsmarknadsstyrelsen för att i stället sättas in i en offensiv näringsoch regionalpolitik. I vår småföretagsmotion för vi fram en rad konkreta förslag både vad gäller forskning, teknisk utveckling, skattelättnader och minskat byråkratiskt krångel. Låt mig som exempel på två mer långsiktiga förslag nämna våra två krav vad avser införandet av privata investeringskonton och sänkta sjukförsäkringsavgifter — alltså arbetsgivaravgifter — för småföretagare. För många unga människor utan ärvda tillgångar ter det sig svårt för att inte säga omöjligt att kunna spara ihop kapital till en startinsats i ett eget företag. Med privata investeringskonton skulle det bli möjligt att under några år genom eget sparande bygga upp ett eget startkapital. Avsättningar till investeringskontona skulle medföra rätt till avdrag till den taxerade inkomsten upp till ett visst årligt belopp. Om kontohavaren förverkligar sin företagsidé, sin affärsidé, kan pengarna utan skattekonsekvenser överföras till det riskkapital som behövs för att göra det. De privata investeringskontona skulle också kunna fungera som en intressant delmodell av ett större komplex — utgiftsskatten — som fortfarande är föremål för utredning. Det är väl belagt att sjukfrånvaron är klart lägre i mindre företag jämfört med förhållandena i de stora företagen. Trots detta betalar arbetsgivarna samma sjukförsäkringsavgifter. Rättviseskäl fordrar att småföretag får en sänkning av sjukförsäkringsavgiften. En offensiv politik för att stimulera sysselsättningen måste gälla landets alla delar. Vi har därför med beklagande konstaterat att regeringen inte säger ett ord i finansplanen om regionalpolitiken trots att avfolkningen åter har tagit fart i stora delar av landet samtidigt som befolkningskoncentrationen till främst Helsingforssområdet förstärkts. Regeringen tycks vara helt omedveten om kostnaderna för koncentrationspolitiken. Målet för regionalpolitiken är en decentralistisk samhällsstruktur, där det råder balans såväl mellan som inom olika regioner. Fortsatt folkomflyttning hotar välfärden för allt fler människor i vårt land. Avfolkningsbygderna utarmas, servicen raseras och sysselsättningen hotas. I de stora tätorterna skapas problem av lika allvarlig art. Köerna växer och miljöförstörelsen ökar. Med fortsatt inflyttning av nuvarande omfattning kommer t.ex. stockholmarna att tvingas uppleva många ingrepp liknande utbyggnaden av Klarastrandsleden, som nu inleds trots alla protester. Värdefulla grönområden kommer att exploateras för bostäder och trafikleder. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har skogslänen minskat sin befolkning med 16 000 personer. Under samma period har Storstockholm ökat med 34 000 personer. Detta är den siffermässiga redovisningen och bokslutet till följd av frånvaron av regionalpolitik under de senaste tre åren. Centern redovisar i sin regionalpolitiska motion ett antal konkreta förslag till en kraftfull regionalpolitik: — Länsanslaget för glesbygdsinsatser ökas till 750 milj.kr. Det är 262 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit. Vid fördelningen mellan länen prioriteras skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. — Satsning sker på inhemsk energi genom användning av inhemska bränslen, energigrödor och energisparande för att stimulera sysselsättningen i de utsatta regionerna. — En trafikpolitik bedrivs som ger glesbygderna större andel av statens satsningar på kommunikationsområdet. —= En jordbrukspolitik fastläggs som bevarar och utvecklar jordoch skogsbruk i hela landet. — Spridning av ny teknik, teknisk utbildning och forskning stimuleras. —- Nödvändiga besparingar och rationaliseringar i den offentliga sektorn utformas så att de främjar decentralisering av arbetstillfällen men också av makt, boende och inflytande. Herr talman! Låt mig så något kommentera centerns budgetförslag. Utgångspunkten har för oss i år liksom förra året varit långtidsutredningens balansalternativ. Regeringen föreslog i årets finansplan besparingar på ca 7 miljarder kronor. Med undantag för skolområdet har vi ansett oss kunna ansluta oss till besparingsförslagen. Vi ansåg emellertid att en ytterligare minskning av budgetunderskottet på drygt 3 miljarder borde kunna ske för nästa budgetår. För att uppnå detta presenterade vi ett samlat budgetförslag med besparingar på bl.a. bostadsområdet, AMS och kommunsektorn. Budgetförslaget innehöll också vissa statliga utgiftsökningar, t.ex. för barnfamiljerna, utbildningen och till den kommunala skatteutjämningen, samt ett antal skatteförändringar med syfte att stimulera näringslivet och underlätta avtalsrörelsen. Vid en presskonferens den 3 februari påstod finansministern att centerns budgetalternativ gick med 6,6 miljarder i minus jämfört med vad som hade redovisats. Detta låg till underlag för påståenden också i den allmänpolitiska debatten, att centern ”kastat loss från verkligheten”. Sedermera korrigerade finansutskottets socialdemokratiska majoritet de beräkningar som gjorts av finansdepartementet och kom i sina beräkningar fram till att centerns budgetalternativ skulle ge ett minus jämfört med utgångspunkten på 2,3 miljarder kronor. Tyvärr har även finansutskottet gjort två direkta fel i sina beräkningar. 1. Centern har föreslagit att schablonavdraget under inkomst av tjänst skall sänkas från nuvarande 3 000 kr. till 1 000 kr. Finansutskottets majoritet har inte tillgodoräknat centern denna skatteändring, med argumentet att preliminärskattetabellerna inte kommer att ändras av riksskatteverket för 1987, även om centerns förslag skulle antas av riksdagen. Som skäl för detta påstående har angivits att riksskatteverket inte ändrade preliminärskatteuppgörelsen för 1986, när schablonavdraget höjdes. Det riktiga förhållandet är att riksdagen genom ändring av uppbördslagen 4 §1 mom. beslöt att schablonavdragshöjningen skall tillämpas vid uppbörd av preliminär skatt för år 1986. Självfallet kan riksdagen på samma sätt ändra uppbördslagen igen, så att en sänkning av schablonavdraget beaktas redan i 1987 års preliminärskatteuppbörd. Detta ger staten ökade inkomster med 1,4 miljarder. 2. Centern har i flera år föreslagit att B-skatteuppbörden bör sänkas från 120 Ze till 100 90 av föregående års slutliga skatt. Centerns förslag innebär inte någon bestående skattesänkning men en tillfällig engångsförsvagning som automatiskt följs av motsvarande engångsförstärkning när slutskatten betalas. Finansutskottets majoritet har emellertid likställt B-skatteförslaget med bestående skattesänkningar vid sin beräkning av centerns budgetförslag och belastat centern med 1 miljard kronor. Förra året gjorde emellertid utskottet tvärtom och belastade då inte centern för B-skatteförslaget utan noterade då bara inom parentes att det utgjorde en temporär engångsförsvagning. Detta framgår av finansutskottets PM nr 3 1985-02-05, vilken ligger till underlag för tabellen i finansutskottets betänkande 1984/85:10 s. 49. Om finansutskottet korrigerat sina beräkningar för de två direkta fel jag här påvisat hade centerns budgetalternativ alltså legat på plus, som vi hävdat i debatten. Hur mycket beror naturligtvis på vilka bedömningar som görs av när vissa besparingar ger effekt och med hur stora belopp. Låt mig som exempel nämna vårt förslag om bättre återkrav av bidragsförskott. Utskottet har bedömt förslaget som helt orealistiskt. Den bedömningen har också finansministern gjort i debatten. För några dagar sedan presenterade riksdagens revisorer ett förslag med precis samma inriktning som centerförslaget, och de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagens revisorer har skrivit under detta förslag. Visst erkänner jag att vi hade gjort ett par fel i våra beräkningar, t.ex. vad gäller nettokostnaden för vårdnadsbidraget, men jag tycker det vore klädsamt om finansministern medgav att finansdepartementets beräkningar också hade sina stora brister, vilket klart visats vid finansutskottets behandling av vår motion. Finansdepartementets hantering av fakta i detta sammanhang lämnar förvisso mycket övrigt att önska. Men det är kanske med den här frågan som med det kommunala grundavdraget — det var ju också ett sätt att kasta loss från verkligheten i debatten till dess man bestämt sig för att följa vårt förslag. Herr talman! I allmänhet präglas finansdebatterna här i kammaren av de korta perspektiven. Det gäller naturligtvis också dagens debatt, eftersom vi har att ta ställning till finansutskottets betänkande. Det är på sitt sätt beklagligt, eftersom ett långsiktigt perspektiv skulle ge stabiliseringspolitiken en helt annan målmedvetenhet och konsekvens. Devalveringen i oktober 1982 och den s.k. tredje vägens ekonomiska politik har nämligen visat sig vara en ganska konventionell och ensidigt tillväxtmaximerande politik. En sådan politik skapar med nödvändighet nya och svåra problem, som tvingar fram improvisationer som vi har bevittnat här under de senaste åren i rikt mått och som i sin tur försvagar stabiliseringspolitiken och dess långsiktiga syfte. I devalveringsekonomins fotspår har följt en betydande överlikviditet i svensk exportindustri, som satt sin prägel på penningmarknad och fondbörs. Under de senaste tre åren har i denna devalveringsekonomis fotspår följt en mycket omfattande förmögenhetsomflyttning i vårt land, som i sig själv är ett allvarligt hot mot en lugn avtalsrörelse. Det är fel att tro att man löser sådana problem med t.ex. höjd omsättningsskatt på aktier. Det är ju mera djupgående förändringar i samhällsekonomin som ligger till grund för de här snabba förskjutningarna. Dessutom har under denna tid fördelningspolitiken helt kommit ur fas i detta spel med stora insatser. Den kände amerikanske ekonomen Henry Kaufman präglade ju häromsistens uttrycket The Casino Society. Lika väl som man i USA kan tala om en spelekonomi så har detta uttryck också kunnat tillämpas på den svenska ekonomin under en tid. I denna utveckling har det inte funnits mycket utrymme för fördelningspolitiska hänsyn. Det är ytterligt små fördelningspolitiska insatser som man har gjort i det sammanhanget. Det är närmast sensationellt att regeringen inte förrän nu samlat sig till en uppfattning om t.ex. familjepolitiken. Och i går — sent omsider — kom regeringens skatteförslag, där man nu till sist ansluter sig till vårt krav på höjt kommunalt grundavdrag och höjd brytpunkt i skatteskalorna. Bättre sent än aldrig, men nog är det avslöjande för hur fördelningspolitiken har gått regeringen ur händerna. Ett likartat fenomen har vi bevittnat inom regionalpolitiken, som inte bevärdigades med en enda mening i finansplanen. Regionalpolitiken har legat för fäfot de senaste åren, helt enkelt därför att i en ekonomisk politik som ser som sin huvuduppgift att till varje pris maximera tillväxten finns det inte plats för vare sig fördelningspolitik eller regionalpolitik. Centern företräder en annan principiell syn på den ekonomiska politiken. Vi menar nämligen — och anser oss ha fått vältaligt stöd i utvecklingen under senare år — att en ekonomisk politik som inte har ett kraftigt och målmedvetet fördelningspolitiskt inslag bygger upp kompensationsanspråk som i längden blir svårbemästrade och äventyrar hela stabiliseringspolitiken. Detta gäller även den regionala balansen. Nya flyttlass, en kraftig subventionering av näringslivets och förvaltningens personalrekrytering under flyttningsbidragens och den rörlighetsstimulerande politikens täckmantel skapar nya problem. Expansionen på koncentrationsorter som t.ex. Helsingfors skapar inte bara påfrestningar miljö igt och socialt, utan bidrar även till överhettning av ekonomin och motverkar väsentligt stabiliseringspolitiken. Den är dessutom t.o.m. ett irrationellt inslag i samhällsekonomin, eftersom redan genomförda investeringar i avfolkningsorter måste dubbleras i koncentrationsorter — alla andra konsekvenser att förtiga. Det är alltså angeläget att allsidigt och långsiktigt analysera innebörden i och konsekvenserna av den förda ekonomiska politiken. Vi kan med hänsyn till dessa fördelningspolitiska och regionala konsekvenser inte se att den representerar någon egentlig ”tredje väg”. Den är tvärtom högst konventionell och alltför kortsiktig. Vi i centern vill också ha tillväxt i ekonomin, men inte till vilket pris som helst. Erfarenheterna visar nämligen att den ohämmade tillväxten dyrt får betalas av låginkomsttagare och eftersatta regioner, och till sist medför denna ekonomiska politik en orationell hantering av våra mänskliga och materiella resurser. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1,3, 5, 7, 10, 12, 15 och 19 i finansutskottets betänkande nr 10.